Herr talman! Jag skall våga mig på att inleda mitt anförande på ungefär samma sätt som jag inledde mitt första inlägg i arbetsmarknadsutskottet. Jag noterade då en viss hörbar reaktion bland kollegerna i utskottet. Jag sade nämligen: ”Jämställdhetsideologi är moderat ideologi.” Det är möjligt att även kollegerna här i kammaren reagerar, och det är möjligt att kvinnliga kolleger i kammaren i andra partier än det moderata anser att ett sådant påstående t.o.m. är litet övermaga. Det är möjligt att någon av er inte upplever — ja, i enstaka fall kanske inte ens vill uppleva — att mitt påstående speglar verkligheten. Jag tror er, om ni berättar för mig att ni känner moderater som sannerligen inte verkar särskilt aktivt för jämställdhet. Men samtidigt vet både ni och jag att vi kan berätta om såväl socialdemokrater som folkpartister och centerpartister som inte är särskilt entusiastiska de heller. Med andra ord är jag medveten om att det då och då bland mina partivänner kan bli hörbara reaktioner när jag påstår att jämställdhetsideologi är moderat ideologi. Vad är då moderat ideologi? Jo, det innebär att varje individ har samma värde i samhällsgemenskapen. Vi hävdar att varje individs åsikter och handlingar har betydelse för oss alla. Vi hävdar att varje människa kan bidra till uppbyggnaden av vårt samhälle. Vi är övertygade om att alla människor innerst inne är beredda att ta ett aktivt ansvar, att utveckla samhället i positiv riktning. Vi utgår således från den enskilda människans önskemål och behov. Om någon eller några myndigheter anser sig kunna avgöra vad som är bäst för människorna, hur de skall leva, hur lång diskbänken skall vara där de bor, hur många brödskivor de skall äta om dagen etc., då finns det risk för att många vantrivs. Vi förespråkar sålunda frihet för den enskilde när det gäller studievägar, yrkesval, arbete, livsform och levnadsväg. Vi vill skapa förutsättningar för reell valfrihet. Men innebär vår valfrihet en frihet utan alla gränser, ett slags frihet till 100 96? Jag vill gärna säga, att vi moderater är framstegsoptimister, som tror att alla människor kan skapa ett samhälle för alla. Vi är övertygade om att människor kan väga behovet av frihet mot ansvarstagandet. Ingen människa kan åtnjuta frihet till 100 26. Med andra ord är vi realister. Vi tror inte på det extremt liberala samhället, där människor släpps lösa att klara sig var och en på egen hand. Människor är bräckliga varelser: sjukdom, handikapp, ålderdom ställer krav på stöd, och de flesta behöver vägledning, kärlek och omtanke, inte minst barnen och de unga. Därför innebär ansvarstagandet i moderat ideologi att vi slår vakt om ett samhälle som sätter upp gränserna och som också förmår upprätthålla gränserna mellan valfrihet och trygghet för varje enskild människa, ung som gammal. Nå, skulle dessa grundläggande principer gälla enbart rödhåriga eller de långa eller skåningar eller enbart manliga individer? Nej, var och en förstår att eftersom vi tror på alla människors lika värde, så är all inskränkning av valfriheten eller diskrimineringen på grund av kön oförenlig med vår grundläggande människosyn. Valfriheten och ansvarstagandet förutsätter alltså t.ex. jämställdhet mellan kvinnor och män. Samtidigt säger vi att jämställdheten är ett medel att nå det övergripande målet. Jag hoppas att denna ideologiska deklaration kan förklara vår behärskade entusiasm över att det nu skall lagstiftas om jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi hurrar således inte i dag, även om vi trots allt har ställt oss bakom lagens tillkomst. Låt mig i det här sammanhanget få citera ur ett anförande som Moderata kvinnoförbundets ordförande, Britt Mogård, höll för några månader sedan i Göteborg: ”Valfrihet kan aldrig åstadkommas med tvång. Vi kan inte lagstifta fram nya attityder till varandra, till familjelivet eller till arbetslivet. Vi kan bara åstadkomma förutsättningar för valfrihet. Men vi kan och bör ständigt diskutera kunskapsbrister och fördomar som hindrar valfriheten. Vi måste försöka utveckla medvetenheten om våra egna värderingar och om hur de påverkar oss.” Det här är klokt sagt. Om jag omsatte hennes funderingar i praktiskt vardagsliv, skulle jag kunna fråga statsrådet: Tror verkligen statsrådet Winther att lagen exempelvis kommer att få flera män att lära sig sköta tvättmaskinen? I tidningen Vi kunde man för en tid sedan finna en blankett för ett slags enkät. Den kallades: ”Vad gjorde du i går kväll?” Där skulle mannen eller hustrun i en familj markera med kryss i jaresp. nej-ruta om det var han eller hon som handlade maten, lagade maten, jobbade över, läste tidningen, diskade, ordnade barnvakt, kokade kaffe, lekte med barnen, lade barnen, såg på TV osv. Vad jag vill komma fram till är frågan: Hur vi nu fördelar de här arbetsuppgifterna hemma och hur vi kryssar för i de olika rutorna, har det något sammanhang med lagens tillkomst? Var skall jämställdhetsarbetet börja? Var skall barnen få sin grundläggande inställning till rollfördelningen i ett hushåll, i ett hem? Självfallet i hemmet! Skall vi någonsin få en någorlunda acceptabel jämställdhet, så måste vi börja med barnen. De bör genom upplevelser lära sig att det inte finns manliga resp. kvinnliga arbetsuppgifter i hemmet.

Det måste innebära en helt annan balans i äktenskapet, och det måste leda till att männen själv förändras och tar en annan roll i samhället. Men man måste komma ihåg, säger Siv Boalt Boäthius, att än gäller det en väldigt liten grupp. I en annan artikel i Svenska Dagbladet spetsades frågan till: ”Pappas baby — hurblir han?” I artikeln påpekades att tidigare har barn blivit vuxna genom en enda varm bindning till en annan människa, nämligen till modern. Om det vet forskningen en hel del i dag. Hur det blir för barn som också knyts till fadern, och kanske ännu mer till fadern, vet vi däremot inte så mycket om. Och vad betyder det här för kvinnorna och för männen? Det är faktiskt många år sedan jag framhöll i den här talarstolen att egentligen är det orättvist att vi män inte på samma sätt som kvinnorna får uppleva barnen när de är små. I dag förstår jag ännu bättre att en period av pappaledighet skulle ha betytt mycket för den personliga utvecklingen och förhoppningsvis kanske också för barnen. Men hur kommer det sig att så få män prövar på de här nya uppgifterna i tillvaron? Ja, delvis är det väl som Siv Boalt Boethius säger, att männen själva kommer att hamna i samma lojalitetskonflikt som kvinnorna haft i flera generationer— valet mellan barnen och jobbet. Så mycket svårare kommer det att bli för männen att gå emot strömmen — att bli en som inte räknas på jobbet. Arbetslivet bygger ju på att männen prioriterar och värderar sina barn lågt. — Och någon ändring på detta får vi väl inte, fortsätter denna forskare, förrän dessa ”pappa-män” blir chefer, eller mer exakt, förrän vi får ett styrande skikt av män och kvinnor som tar barn och deras behov på allvar. Får denna forskare rätt, kommer vi därigenom att lösa fler problem. Jag tänker på alla de alkoholoch knarkmissbruk som vi skulle kunna förhindra bland barn och ungdom men som vi i dag inte förhindrar. Jag tänker på alla de ungdomar som i dag far illa, som riskerar att bli utslagna på grund av den dåliga start de har fått under sin uppväxttid där kemma. Tänk om vi föräldrar genom ökad jämställdhet bättre kunde ta hand om vår unga generation. Tänk vilken stor reform det vore! Kommer jämställdhetslagen att medverka till detta? Jag tror inte det, kanske så småningom i någon mån indirekt. Har vi tänkt på att om vimammor och pappor — parkerar vår ömt avhållna och väl vårdade bil fel, får vi betala parkeringsböter. Men vad händer om vi — mammor och pappor — så att säga ”parkerar” våra barn fel? Blir det då parkeringsböter? Nej, långt, långt efter kommer de i någon form, men då är det oftast för sent. Jag kommer tillbaka till frågan varför det trots allt är så få män som prövar på dessa uppgifter, som tar sitt ansvar. Varför går jämställdhetsarbetet så långsamt? Det liberala folkpartiet tror alldeles bestämt att vi genom en lag skall kunna öka takten. Det är bra om ni får rätt, men dessvärre är jag en liten smula pessimistisk. Hur skall lagen exempelvis påverka den frigörelseprocess som det innerst inne är fråga om? I Christian Ylanders bok Makt och rädsla — f. ö. en av de få svenska böcker på det psykologiska området som köpts av ett bokförlag i USA — pekas på den rädsla som hämmar oss människor och i detta fall oss män. Vi vågar inte ifrågasätta livsmönstret. Vi vågar inte pröva en förändring. Vi vågar inte emotionellt. Herr talman! Jag går nu över till att säga några ord om utskottets behandling av själva lagförslaget. Vi moderater har, med några få undantag, ställt oss bakom lagförslaget. Entusiasmen är visserligen behärskad, och inte minst som fackligt aktiv är jag själv tveksam. Det är inte särskilt lyckligt, fru statsråd, att de fackliga organisationerna inte sluter upp. Det är bättre när de fackliga parterna vid förhandlingsbordet kan komma överens i sådana här frågor. Men vi har som sagt ställt oss bakom förslaget. Vi vill dock ha 3 § annorlunda utformad. Av reservationen 2 på s. 33 i betänkandet framgår den ändring som vi vill ha till stånd. När en arbetstagare eller arbetssökande anser sig förbigången skall det, enligt propositionens förslag, med tillämpning av vanliga bevisregler utredas om han eller hon har sakligt bättre förutsättningar än den person av motsatt kön som arbetsgivaren föredragit. Vi menar att det i stället bör ankomma på arbetstagaren eller den arbetssökande att göra sannolikt att arbetsgivaren vid anställning eller befordran har träffat sitt val på grund av vederbörandes kön. Bevisningen skall inte bara omfatta de faktiska förhållanden det är fråga om — meritskillnader — utan också att motpartens avsikt faktiskt varit att diskriminera på grund av kön. Det andra som vi moderater vill ha ändrat är det som kallas positiv särbehandling och som ingår i samma paragraf. Vi tar avstånd från den s.k. kvoteringen. Vi menar att den enskilde har rätt att bli bedömd efter sina egna förutsättningar. En bättre meriterad person som får stå tillbaka för en sämre meriterad har lika välgrundad anledning att känna sig personligt kränkt om missgynnandet sker därför att man vill åstadkomma en jämnare könsfördelning i stort. Slutligen har vi beträffande de aktiva åtgärderna krävt en ändring i 6 §. Enligt förslaget är det meningen att en arbetsgivare skall bedriva ett planmässigt och målinriktat jämställdhetsarbete — och det tycker jag är alldeles utmärkt. Men sedan kommer man till nästa del i förslaget, som innebär att arbetsledare t.'ex. när det gäller att fylla lediga befattningar skall söka folk av båda könen och se till att det blir en jämn fördelning. Här kommer det byråkratiska arbetet in — något som är helt nytt för arbetslivet, att på det här sättet reglera verksamheten i arbetslivet och bland företagen. Man skall alltså se till att det blir en jämnare fördelning när det gäller utbildning, befordran osv. Där anser vi att det kommer att bli stora svårigheter, framför allt för småföretagen. Men det skall, herr talman, min kollega Filip Fridolfsson bl.a. beröra i sitt anförande som kommer så småningom. Jag vill avsluta med att be att få yrka bifall till vår reservation 2.

Herr talman! Anna-Greta Leijon menade att det var beklagligt att förslag till förtroendemannalag inte hade lagts fram och att vi därför är väldigt mycket sämre ställda när det gäller jämställdhetsarbetet — hade den lagen funnits hade vi då rakt inte behövt den här lagen. Ungefär så tydde jag henne. Jag kan gärna beklaga att det inte har funnits möjligheter att lägga fram en sådan lag. Det fanns ett motstånd både från fackliga organisationer och från arbetsgivarhåll mot den nya förtroendemannalagen. Och i det läget är det rimligt att arbeta vidare på den. Sedan säger Anna-Greta Leijon att det är fel att inrätta en myndighet som skall gå ut på företagen. Men på andra områden inom arbetslivet har vi just den konstruktionen. Vi har en lag, ett kollektivavtal och en myndighet som stöder arbetet. På samma sätt är det med vårt förslag till lag om jämställdhet. Vi har en lag, vi har kollektivavtal beträffande de aktiva åtgärderna och vi har ett jämställdhetsombud och en jämställdhetsnämnd, som dessutom i huvudsak arbetar på den icke-avtalsreglerade arbetsmarknaden. Jämställdhetsombudet har också till uppgift att vara opinionsbildande och pådrivande för hela arbetsmarknaden. Anna-Greta Leijon tror sedan att den här lagen skulle ha avskaffats av den byråkratiutredning som arbetar. Man kan då fråga sig om det blir byråkrati därför att det står i en lag att man skall bedriva ett planmässigt, aktivt jämställdhetsarbete medan det skulle bli mindre byråkratiskt om detsamma står i ett kollektivavtal. Alf Wennerfors frågade om jag trodde att lagen kommer att få fler män att sköta tvättmaskinen. Nej, lagen handlar inte exakt om det. Men jag tror att på lång sikt kan det bli bieffekter. Alf Wennerfors menade att det är i hemmet som jämställdhetsarbetet börjar — det är där barnen skall få lära sig hur man fördelar arbetsuppgifterna. Det kan vara sant, men hur väljer man yrke? Jo, genom att ungdomarna tittar på hur arbetsmarknaden ser ut. De väljer efter den könsuppdelade arbetsmarknad vi har i dag, och där kommer lagen att åstadkomma förändringar. Jämställdhetslagen skall vi se som ett led i ett långsiktigt arbete. Moderaterna har opponerat sig mot bevisbörderegeln och föreslår att hela bevisbördan skall ligga på den som utsatts för diskriminering. Det är orimligt. Det vore en total nyhet och ett avsteg från det normala juridiska tillvägagångssättet. Principen om positiv särbehandling har som bekant godtagits tidigare både i grundlagen och i de avtal som träffats av arbetsmarknadens parter om jämställdhet. Både arbetsgivare och arbetstagare har ställt sig bakom den principen. Om vi då inte skulle ta med denna möjlighet skulle vi ogiltigförklara avtalen.
Herr talman! Vi är inte oense i frågan, om det skall drivas ett jämställdhetsarbete eller ej på arbetsmarknaden. Men vi är oense om hur man bäst driver ett sådant arbete. Vi socialdemokrater har hela tiden haft den alldeles bestämda uppfattningen att man når betydligt bättre resultat, med mindre av krångel och byråkrati, om jämställdhetsarbetet baseras på de människor som finns ute på arbetsplatserna, om vi ger de fackliga organisationerna förtroendet att sköta det här. Vi tror att den vägen är betydligt effektivare än någon annan väg. Det är därför, som jag sade tidigare, med stor glädje vi har kunnat konstatera att Eva Winther har företagit väsentliga förändringar i kommittémajoritetens förslag. Hon har inte gått hela vägen ut, och det tycker jag är synd; jag tror att resultatet av det här blir ganska litet av praktiskt arbete men mer av just byråkrati. De ändringar som arbetsrättskommittén föreslog i förtroendemannalagen gick bl.a. ut på att man skulle få ha fackliga möten på betald arbetstid och att man skulle få ha regionala fackliga förtroendemän för de arbetsplatser där det i dag inte finns någon förtroendeman. Nu säger Eva Winther att hon beklagar att det inte blev något sådant förslag, därför att de förslag som regeringen diskuterade mötte motstånd från både facket och arbetsgivarsidan. Men det är ju en situation som en regering ständigt befinner sig i, att man inte har total uppslutning kring sina förslag. En regering kan inte ägna sig åt att beklaga att det inte går att göra något — regeringens uppgift måste vara att lotsa fram förslagen. Jag vill erinra om vad Eva Winther sade tidigare: Vi får inte lägga några förslag åt sidan som kan öka jämställdheten. Jag är fullständigt övertygad om att ett jämställdhetsombud, som folkpartiregeringen föreslår, är ett betydligt mindre effektivt instrument än ett förslag som hade givit kvinnorna praktiska möjligheter att delta i fackligt arbete på ett annat sätt än i dag. Det var det det handlade om, Eva Winther.
Herr talman! Jag underströk kraftigt att jämställdhetsarbetet måste börja i hemmet, det måste börja bland barnen och de unga. Då replikerade statsrådet och sade attt.ex. yrkesvalet inte sker i hemmet. Tänk, jag tror ändå att det gör det, Eva Winther. Valet av studievägar — var sker det? Det sker där hemma bland syskonen och tillsammans med föräldrarna. Var sker sedan yrkesvalet? Ja, det ligger ju helt i linje med valet av studieväg. Jag tror att man i hög grad får en uppfattning om vad det är man skall bli just genom vad man har upplevt som liten och som ung människa där hemma. Tyvärr tror jag att det är på det sättet. Därför måste vi börja där hemma, om vi vill nå någon vart. Kvotering motverkar jämställdheten. Vad säger den kvinnliga sjuksköterska eller lärare som inte får jobbet därför att den andre sökanden som har sämre meriter råkar vara man? Vad säger Eva Winther till den sjuksköterskan? Vad säger Eva Winther till den manlige ingenjör, verkmästare eller lokförare som inte får jobbet därför att den andre sökanden som är sämre meriterad är kvinna? Nej, kvotering är inkonsekvent. Det är märkligt att man över huvud taget har slagit in på den vägen och att så många slutit upp kring den tanken. I varje fall när det gäller organisationerna är jag förvånad. Vi håller bestämt på alla människors lika värde. Det skall gälla också här. Vi tror att man ändå kan verka för en ökad jämställdhet.
Herr talman! Jag har noterat och är glad över att det finns en stor överensstämmelse i vår syn på arbetet för jämställdhet. Det är nödvändigt att det bedrivs aktivt och intensivt. Men, Anna-Greta Leijon, varför börja tala om byråkrati just när det gäller jämställdhetsarbetet, när ni inte talar om byråkrati när det gäller lagen om anställningsskydd samt främjandelagen beträffande äldre och handikappade. Där har vi ju ungefär samma konstruktion som här. När det gäller arbetsmiljölagen har vi lag, kollektivavtal och en tillsynsmyndighet. Varför stoppa just vid jämställdhetsarbetet? Ja, Alf Wennerfors, man kan visst säga att yrkesvalet till en del börjar i hemmet. Men samtidigt påverkas man väldigt mycket av den yrkesfördelning som människor omkring en har. Jag tror att vi egentligen är ganska överens. Denna lag innebär inte en kvotering utan en positiv särbehandling i vissa fall. Då skall den vara ett led i ett planerat jämställdhetsarbete. Det kan gälla en grupp människor. Det skall ske på sakliga grunder. Det normala och väsentliga skall vara att om sökande har samma meriter skall den som tillhör det underrepresenterade könet väljas.
Herr talman! Eva Winther drog en del paralleller till annan lagstiftning på den svenska arbetsmarknaden och frågade: Vad är det för skillnad mellan denna lag och t.ex. trygghetslagstiftningen? Jag trodde att Eva Winther kände till det sätt varpå vi vanligtvis brukar arbeta när det gäller lagstiftning på arbetsmarknaden. Först undersöker man om parterna kan komma överens. I ett antal frågor har detta inte lyckats. Det har gällt frågor som för den fackliga rörelsen varit väldigt väsentliga. Man har förhandlingsvägen försökt nå resultat. Men då man inte lyckats härmed har man vänt sig till lagstiftaren. Trygghetslagstiftningen är ett sådant exempel. När det gäller jämställdhetsfrågorna vet vi alla att det finns avtal på arbetsmarknaden, vilka är ganska nya och som vi naturligtvis ännu inte sett de praktiska resultaten av. Men det finns ändå förbindelser mellan parterna på arbetsmarknaden. Man säger att detta skall vi arbeta med. Det är skillnaden. Sedan drog Eva Winther paralleller också med lagstiftningen till skydd för de äldre och handikappade. Men, Eva Winther, tillsynsmyndigheten för den lagstiftningen är arbetsförmedlingarna, länsarbetsnämnderna och arbetsmarknadsstyrelsen. Är det den formen av tillsynsmyndighet som Eva Winther har tänkt sig för denna lagstiftning, tror jag att det är en stor överraskning för majoriteten i denna kammare — även för den majoritet som står bakom utskottets betänkande.
Herr talman! Jag tycker att det är på sin plats att jag nyanserar mig en smula när det gäller likheten mellan kvotering och s.k. positiv särbehandling. Det är alltså inte helt samma sak, men jag upplever — och det kanske är litet fel av mig — att resultatet blir detsamma. Vi tar bestämt avstånd från den s.k. kvoteringen, som har debatterats så många gånger tidigare i kammaren, men inte heller s.k. positiv särbehandling kan vi anse förenlig med den ideologi som bildar utgångspunkten för vårt politiska arbete. : När det sedan gäller byråkratin, som jag också var inne på i mitt första inlägg och som nu har berörts av Anna-Greta Leijon och Eva Winther, vill jag gärna understryka att här är det ändå fråga om något helt nytt, nämligen att vi med lag reglerar hur anställningsarbetet skall ske inom svenskt arbetsliv. Jag hoppas att Eva Winther och hennes kolleger har rätt, när hon påstår att det inte blir mera byråkrati på det här området än när det gäller anställningsskyddslagarna, arbetsmiljölagen och liknande. Men vi är skeptiska, Eva Winther, och det är risk för att det blir så pass mycket byråkrati som vi fruktar. När en arbetsgivare — det må vara ett stort företag eller ett litet företag — skall gå ut utanför arbetsplatsen och söka efter kvinnor att anställa därför att det är mest män som arbetar i företaget, då kan det bli byråkratiskt. Jag är rädd för att det kan få motsatt effekt, att jämställdhetsarbetet på det sättet motverkas, och det vore högst olyckligt.
Herr talman! Låt mig säga att lag och kollektivavtal kompletterar varandra och de behövs båda. Dessutom behövs en tillsynsmyndighet av någon sort, men vi ser ju på jämställdhetsombudet som i första hand opinionsbildande och pådrivande i jämställdhetsarbetet och menar att hon eller han skall fungera på det viset.

Herr talman! I synnerhet i en debatt om jämställdhet skulle det ha hedrat regeringen om dess företrädare hade betraktat dem som talar för reservationer och motioner som jämställda. Är jämställdhet mellan kvinnor och män över huvud taget ett område som lämpar sig för lagstiftning? Kan verkligen hindren för jämställdhet mellan könen undanröjas genom en lag? Det är frågor som snart inställer sig för alla som på något sätt kommer i beröring med den debatt som det i dag behandlade utskottsbetänkandet är ett resultat av. Svaren på frågorna är skiftande. Där somliga ser en jämställdhetslag som nära nog ett garantibevis på att alla hinder nu röjts undan, där ser andra människor en undanmanöver från påträngande krav — man befarar att en lag, avsiktligt eller inte, skall leda till nya motsättningar och nya besvikelser. Hindren för jämställdhet är många. Det avgörande hindret är naturligtvis bristen på arbete, som är speciellt uttalad i vissa delar av landet, där kvinnors förvärvsfrekvens följaktligen är mycket låg. Bristen på bra barntillsyn är ett hinder, könsbundna olikheter i val av utbildning och yrke ytterligare ett. Bristerna när det gäller kollektivtrafik och samhällsservice är påtagliga hinder, liksom de kvinnoförnedrande ideér som sprids, inte minst av kommersiella intressen. Allt detta går att peka på och att ange politiska lösningar på. Hinder finns också inom människorna själva, det som brukar kallas könsroller, det som placerar människor i olika fållor. Försörjarrollen t.ex. I Rita Liljeströms rapport ”Roller i omvandling” redovisas att de flesta kvinnor inte på allvar uppfattar sig som försörjare, medan männen däremot gör det. Den skillnaden återverkar på synen på lönerna. I samma rapport beskrivs hemmet som mannens lön för mödan, men som hustruns andra arbetsplats. Båda dessa förhållanden är naturligtvis hinder på vägen mot jämställdhet, men hur kommer man till rätta med sådant? Knappast med lagstiftning, lika lite som man kan lagstifta om hur arbetet i hemmet skall fördelas. Men man kan naturligtvis med en lag komma åt könsdiskriminerande värderingar som tillåts avgöra en människas ställning i arbetslivet. Sådana värderingar kan, om det finns en lag, t.ex. skadeståndssanktioneras och blir på det sättet ett skydd för en svagare part. Dessutom kan en lag få värde därigenom att den kan påskynda en process för att ändra på värderingar som är föråldrade eller utgör hinder för jämställdhet. En lag för jämställdhet i arbetslivet kan på det sättet bidra till att undanröja könsrollstänkandet i arbetslivet. Dessa senare aspekter har funnits med när vänsterpartiet kommunisterna en sådan lag skall formuleras. Vpk ser på intet sätt den här lagen som det ”sesam öppna dig” till jämställdhet, som den på sina håll blåsts upp till. Diskriminering hör till det utmärkande i det ekonomiska system vi har. Män har visserligen möjlighet, åtminstone teoretiskt, att inneha vilket yrke som helst, men även där märks diskrimineringen i ett ojämlikt klassamhälle. Mycket beror fortfarande på vad man får för start i livet, var man bor och vilka möjligheter man har att t.ex. skaffa sig en fortsatt utbildning. Men kvinnor drabbas särskilt hårt. Det är inte så länge som det över huvud taget varit något anmärkningsvärt att kvinnor hänvisats till yrken med låg lön och låg status. Alltjämt intar kvinnorna i varje socialt skikt en sämre ställning än männen. Det är utifrån detta förhållande som vpk-gruppen i riksdagen valt att ge sitt förslag till lag rubriken ”Lag mot kvinnodiskriminering i arbetslivet”. Utskottet har tydligen funnit en skillnad mellan detta och det synsätt som kommer till uttryck i vår formulering av den s.k. ändamålsparagrafen, där det heter: ”Män och kvinnor skall ha lika rätt till arbete och utbildning inom arbetslivet samt ha lika arbetsvillkor.” Jag har svårt att följa utskottets tankegång. Om inte kvinnor och män tillerkänns lika rätt till arbete osv. hur skall man då komma till rätta med kvinnodiskrimineringen? Nog måste väl detta vara den springande punkten. Har kvinnan samma rätt som männen inom just arbetslivet, så måste förutsättningarna för jämställdhet inom andra samhällsområden ha stärkts och följaktligen grunden för diskriminering av kvinnan ha undergrävts. För att så gå vidare i utskottets behandling av vpk-yrkandena går jag över till frågan om att i lagen ha med en regel om att påstående om att diskriminering förekommit skall godtas om det finns sannolika skäl för detta. Vi har formulerat en sådan regel i 4 §. Utskottet har här inte funnit några mer påtagliga skillnader mot regeringsförslaget utan konstaterat att det mer gäller val av lämplig juridisk metod. Men det är ändå så att den bevisregel som vpk föreslår alltsedan 1930-talet tillämpats av arbetsdomstolen när det gäller bevisbördan om föreningsrättskränkning. Det är alltså en regel som är grundad i praxis, och vi ser det som en förstärkning av en lag om jämställdhet om en sådan innehåller denna regel. Även när det gäller vpk:s kritik mot utformningen av undantagsbestämmelserna har utskottet svårt att se skillnaden mot regeringens förslag. Om man hade ansträngt sig litet kanske man lättare hade sett skillnaden mellan jämställdhetskommitténs, visserligen också vaga, förslag och regeringens. I kommittéförslaget hette det att särbehandling får ske om den är ”ofrånkomlig föratt tillgodose ett särskilt intresse som inte rimligen bör vika för intresset av jämställdhet”. Med regeringsförslaget får arbetsgivaren större möjlighet att kringgå lagen, för där talas det om ”hänsyn till ett ideellt eller annat särskilt intresse, som inte bör vika för intresset av jämställdhet i arbetslivet”. Och i propositionen markeras också särskilt att ”det rör sig om en avvägning som är av delvis värderande natur”. Det menar vi ger utrymme för konservativa domstolar att tänja på lagen och urvattna den. Vi ser detta som ett av lagförslagets kryphål. Man har alltså stöd för att gå in med värderingar, och att domstolars värderingar ofta är konservativa är ju ingen hemlighet. Den fråga där meningsskiljaktigheterna är störst och som också blivit mest uppmärksammad i den debatt jag inledningsvis refererade till, är frågan om huruvida problemen med den bristande jämlikheten skall angripas avtalsvägen eller med hjälp av en lag. Vpk-gruppen liksom andra motionärer har hävdat att frågorna om aktiva åtgärder bör lösas avtalsvägen. Vi har beaktat de centrala och lokala jämställdhetsavtal som ingåtts och försökt få fram om dessa innehåller de medel som behövs för att åstadkomma jämställdhet. Vi har då funnit att dessa jämställdhetsavtal främst tar sikte på arbetet för jämställdhet. Men vi har svårt att se dem som lämpliga medel att ingripa mot enskilda fall av diskriminering. Visserligen bryter en arbetsgivare mot avtalet om han inte, som det heter, ”motarbetar diskriminering”. Men när blir det fråga om kollektivavtalsbrott? Hur många gånger kan en arbetsgivare överträda avtalet innan det beivras? Vi har vidare funnit en begränsning av möjligheterna att ingripa mot diskriminering i det faktum att facket inte kan förhandla direkt på arbetssökandes vägnar. Jämställdhetsproblem kan jämställas med medbestämmandefrågor i arbetslivet. MBL ger möjligheter att sluta t.ex. centrala avtal för att bryta könsbundenhet i vissa branscher, och det går också att sluta lokala avtal för att garantera att kvinnor och män i realiteten får samma chanser till vidareutbildning på arbetsplatsen. Ett jämställdhetsprogram som utarbetats på en viss arbetsplats kan självfallet inte passa på alla andra. I sådana sammanhang är avtal och förhandlingar det smidigare sättet att ”arbetsplatsanpassa” jämställdhetsarbetet. Och sådant arbete pågår ju också på en del arbetsplatser med utgångspunkt i de jämställdhetsavtal som jag har nämnt. Under tryck av den lag som kommer ut av denna riksdagsbehandling borde man väl också kunna vänta sig att det händer mer på det här området — även om jag delar Anna-Greta Leijons farhågor för att de svårigheter som finns att bedriva fackligt arbete på arbetsplatserna också kan försvåra jämställdhetsarbetet och givetvis redan gör det. Så till frågan om skadestånd. Vpk har i sitt lagförslag tagit in en regel som innebär att den som bryter mot lagen obligatoriskt blir skyldig att utge såväl allmänt som ekonomiskt skadestånd till den som missgynnats. Vi vill också att arbetstagarorganisationernas intresse av att förbudet inte överträds beaktas, så att organisation skall kunna få skadestånd om en medlem blivit kränkt. Utskottet för här samma resonemang som man gör i propositionen, där man anser att en regel om skadestånd blir ett alltför komplicerat förfarande. Jag kan inte se att det skulle vara omöjligt för en domstol att slå fast vem av låt oss säga fyra sökande—t.ex. en man och tre kvinnor — som är mest lämpad för en anställning. Och då kan man också ha det ekonomiska skadeståndet. Det går inte att befria sig från känslan av att det i den här frågan konstrueras svårigheter därför att det kan bli fråga om kännbara ekonomiska följder för arbetsgivare, om en regel sådan som den vpk föreslår införs. Att så inte sker ser vi som en väsentlig uttunning av lagen. Ilikhet med propositionen och även med kommittéförslaget vill utskottet inte ge facklig organisation rätt till s.k. allmänt skadestånd vid överträdelse av lagen gentemot medlem i organisationen. Men sådana regler gäller normalt i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Svenska arbetsgivareföreningen har i ett yttrande till den kommitté som har i uppdrag att se över anställningsskyddslagen protesterat mot att skadestånd skall utgå till organisationer när det gäller kränkning av enskilda arbetstagare. Är det verkligen ett jämställdhetsintresse att tillmötesgå SAF med ett så välanpassat beställningsarbete som den här delen av lagen enligt vår mening blir? Utskottet anser inte att vpk i motionen utvecklat hur förslaget om vite som sanktion mot en diskriminerande handling skulle fungera. Låt mig då ge ett exempel. En arbetsgivare annonserar konsekvent på ett speciellt sätt för att få manliga sökande till chefsbefattningar. Mot ett sådant förfaringssätt skulle en paragraf som den vi föreslår kunna tillämpas. Det är känt att det på grundval av medbestämmandelagen döms ut skadestånd som är mycket obetydliga. De utgör en ytterst minimal kostnad i arbetsgivarnas verksamhet. Att detsamma skall prägla den nu diskuterade lagen ser vi som ytterligare en försvagning av den. Regeln om skadestånd kan ju med fog betecknas som tänderna i en lag. Man kan i sammanhanget erinra om att en partiledare i samband med diskussionen om skadestånd som motivering för höjning av skadeståndsbeloppet när det gällde deltagande i s.k. olovliga strejker fällde de ökända orden: ”Det skall svida i skinnet.” Men det är tydligen så att man skall vara mer rädd om arbetsköparnas skinn. I fråga om jämställdhetsombud och jämställdhetsnämnd har vi från början gått emot idén om ett jämställdhetsombud. Ytterst har vi sett det som en fråga om förtroende för de fackliga organisationernas vilja och förmåga att driva jämställdhetsarbetet. Däremot har vi funnit vissa fördelar i tanken på en jämställdhetsnämnd, som vi menar ger mindre intryck av att ”hänga ovanför” än vad ett ombud gör. Men vi har förordat en helt annan sammansättning av nämnden än regeringen. Vi anser det självklart att de fackliga organisationerna skall vara i majoritet i nämnden, och vi betonar också att nämnden främst bör ha sin verksamhet inriktad på de icke kollektivavtalsreglerade områdena. I vpk-motionen föreslås också den ändringen av bestämmelserna, att uppdragstagare och uppdragsgivare skall jämställas med arbetstagare resp. arbetsgivare. Här hävdar utskottet att en sådan utvidgning skulle strida mot vad som gäller i övriga arbetsrättsliga lagar. Det finns dock ett berättigat skäl till vårt krav. Det förekommer att den som i realiteten är arbetsgivare söker undgå sina rättsliga förpliktelser i sin egenskap som sådan genom att i stället för att sluta avtal om ett anställningsförhållande sluter ett arrendeavtal med en person som borde varit arbetstagare. Arbetsdomstolen har nyligen godtagit ett sådant förfarande då det gällde utarrendering av en stol i en damfrisering, och därför är det av vikt att även uppdragsgivare-uppdragstagareförhållanden förs in i lagen. Slutligen, herr talman, finns det i detta betänkande från arbetsmarknadsutskottet också ett par vpk-motioner som väckts under den allmänna motionstiden i år. I båda fallen gäller det frågor som behandlats i kammaren så sent som i slutet av november förra året. I ett anförande då tog jag upp utskottets hänvisning till pågående utredningsarbete och anförde att riksdagen väl ändå måste kunna diskutera delar av eu problemkomplex, även om det är under utredning — skattedebatten upphörde ju inte medan skatteutredningen malde sig igenom åratals utredande. Jag har samma uppfattning i dag, och jag vill ta fasta på att utskottet nu stryker under vikten av att anställningsskyddskommittén snabbt tar upp frågan om skyldighet för arbetsgivare att som alternativ till nyrekrytering erbjuda deltidsanställda mer arbete. Att man från utskottets sida då liksom nu avstyrker motionsyrkanden om en minimiarbetstid på 20 timmar i veckan med hänvisning till riksdagens vid flera tillfällen intagna ståndpunkt känns särskilt ledsamt en dag som denna, då debatten i första hand gäller just frågan om jämställdhet i arbetslivet. Alla vet eller borde i varje fall veta, att ansvällningen av deltidsarbetet är ett direkt hinder för kvinnans frigörelse och jämställdhet. Om riksdagen nu är beredd att lagstifta för att uppnå jämställdhet i arbetslivet, borde det verkligen ligga nära till hands att ta itu med deltidsproblemet på allvar. Frågan om kvinnohus har diskuterats på senare tid. Det är det andra motionsyrkandet i betänkandet. Jag skall inte i det här sammanhanget ta upp diskussionen om hur sådana hus bäst fungerar utan nöja mig med att framhålla hur kravet på kvinnohus växer sig allt starkare. För att inte detta skall bli något som ytterligare visar skillnader mellan vad olika kommuner satsar på, menar vi att statliga medel bör utgå till den här sortens angelägna verksamhet. Det är mycket som kan betecknas som i första hand kommunala angelägenheter, men det hindrar ju inte att det lämnas ett statligt stöd. Det är vad som föreslås i vpk-motionen 2152. Jag vill sluta med att yrka bifall till den, liksom till motionen 392 och till den motion som mitt anförande främst har handlat om, motionen 2533. Allra sist, herr talman, en komplimang till Alf Wennerfors för hans klarsyn i fråga om vpk:s totala uppslutning bakom kraven på kvinnors och mäns lika rättigheter.

Herr talman! Eivor Marklund ställde i början av sitt anförande den retoriska frågan: Kan en lag åstadkomma jämställdhet? Jag har redan i mitt inledningsanförande betonat att jag inte har någon övertro på vad en lag kan åstadkomma, och ensam kan naturligtvis inte en lag åstadkomma underverk. Men det är viktigt nog att vi, om vi genomför regeringens förslag, får ett lagfäst skydd mot könsdiskriminering och ett lagstadgat krav på att det skall bedrivas ett aktivt jämställdhetsarbete ute på alla arbetsplatser. Jag tycker att vpk:s förslag om en lag mot kvinnodiskriminering i stället för en lag om jämställdhet strider mot våra grundläggande mål. Det skulle innebära en allvarlig inskränkning av våra strävanden för jämställdhet, som innebär att vi vill ge kvinnor och män lika möjligheter och lika ansvar och att vi vill bryta ned de könsfördomar som ännu präglar vissa delar av vårt samhälle. Om vi skall kunna göra detta, krävs det ju en förändring av både mansoch kvinnorollerna. Inte minst viktigt är det att den könsuppdelade arbetsmarknaden förändras, så att kvinnor och män kommer att arbeta sida vid sida inom olika yrkesfält. Vpk:s förslag bidrar inte till att bryta den nuvarande uppdelningen i en manlig och en kvinnlig arbetsmarknad.
Herr talman! Jag tror inte att skillnaderna i synen på hur man skall uppnå självständighet är så särskilt stora, i varje fall inte när man så att säga konstaterar ojämställdheten. När vi har fastnat för att ge lagen den rubricering som vi föreslår har det varit därför att man ju direkt kan konstatera att de som är diskriminerade i samhället i dag, även när det gäller förhållandet mellan könen, är just kvinnorna. Vpk är självfallet lika mycket som andra för att kvinnor och män skall arbeta sida vid sida. Jag tror att vpk som parti exemplifierar detta på eu alldeles påtagligt sätt i och med att vpk inte har något speciellt kvinnoförbund. Vi menar att män och kvinnor skall arbeta för en samhällsförändring sida vid sida. Men när det gäller att lagstiftningsvägen komma åt de brister som finns, menar vi att det är just kvinnorna som är diskriminerade. Följaktligen borde en lag först och främst avse att rätta till det förhållandet.

Herr talman! Egentligen är det anmärkningsvärt att frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män fortfarande i slutskedet av 1970-talet skall vara en av våra allra största jämlikhetsfrågor. Men vi vet alla att det är fallet. Det är fortfarande ett av de allvarligaste problem vi har att brottas med. De flesta människor bekänner sig till jämställdheten, i varje fall om de har en mikrofon framför munnen. Men i realiteten vet vi att det i vårt samhälle finns mycket av könsdiskriminering, mycket av ojämlikhet mellan män och kvinnor. Det här kan ofta vara omedvetet eller oavsiktligt. I vissa fall beror det på fortfarande djupt rotade fördomar. Vid regeringen Fälldins tillträde 1976 utlovades en lag mot könsdiskriminering. Sedan har frågan utretts av jämställdhetskommittén under ledning av centerpartisten Karin Andersson. Nu har folkpartiregeringen effektuerat det ställningstagande som trepartiregeringen en gång gjorde, och det är självklart för centerpartiet att ställa upp bakom förslaget om en lag mot könsdiskriminering och för jämställdhet. Den här lagen innehåller litet olika delar. Den första huvuddelen är den allmänna principiella lagen, som förbjuder könsdiskriminering. Bakom den ställer alla partier i riksdagen upp, åtminstone i princip, och det är glädjande med den enighet som nu råder om att könsdiskriminering skall bli illegal. Jag måste ändå tyvärr sätta ett litet frågetecken bakom moderata samlingspartiets uppslutning kring den här principen trots de deklarationer som Alf Wennerfors gjorde här om innebörden av moderat politik. Moderata samlingspartiet föreslår nämligen i en reservation en bevisregel, som innebär att hela bevisbördan skall läggas på den som är diskriminerad. Det innebär att vederbörande skall bevisa att arbetsgivarens avsikt är att diskriminera — någonting som kräver närmast översinnlig förmåga att se in i arbetsgivarens hjärna och redovisa innehållet och tankarna där för en domstol. Jag vill påstå att moderata samlingspartiet med sitt förslag i praktiken sätter lagen om könsdiskriminering ur spel, därför att det kommer, om deras förslag finner gehör, att bli omöjligt — mot en arbetsgivares nekande — att bevisa att det har förekommit könsdiskriminering. När det gäller den andra huvuddelen av lagen, den som handlar om positiva åtgärder för jämställdhet, är meningarna betydligt mer delade. Socialdemokraterna, vänsterpartiet kommunisterna och min egen partivän Elis Andersson har föreslagit att man inte skall genomföra en sådan lagstiftning. Man har i stället hänvisat till avtalsreglering. Jag vill i det här sammanhanget betona att det är givet, med våra utgångspunkter, att den stora och viktiga delen av arbetet för positiva jämställdhetsåtgärder åvilar arbetsmarknadens parter och att det är avtalsreglering som är det viktiga på det här området. Avtalen kommer att täcka större delen av arbetsmarknaden. Även i de fall där man inte har kollektivavtal kan man räkna med att hängavtal i stor utsträckning kommer att fylla samma funktion. Men avgörande för att vi ändå har tagit ställning för en sådan här lagstiftning är att vi anser att mäns och kvinnors lika möjligheter på arbetsmarknaden är en grundläggande rättighet, där inga undantag får finnas. Jämställdheten kan inte genomföras enbart genom förbud mot könsdiskriminering. Jämställdheten kräver också de positiva åtgärderna, och då gäller det att ha ett system där inga arbetsplatser och inga arbetstagare faller utanför. För det krävs en lagstiftning, eftersom det finns människor, arbetsplatser och arbetstagare som inte berörs av avtalen. Lagen innebär på det sättet en komplettering av de avtal som träffas och ingenting annat, och vi tycker att det är rimligt att ha denna heltäckande baslag. Jag vill också understryka att det inte finns någon som helst motsättning mellan lagstiftningen och det arbete som genomförs av arbetsmarknadens parter inom ramen för avtalen. Det försök som har gjorts från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll att måla upp en sådan motsättning är ganska obegripligt, och jag tycker att det är beklagligt att det inte har gått att få samma uppslutning som bakom lagen mot könsdiskriminering också för principen att alla människor, alla arbetstagare och alla arbetsplatser skall omfattas av de positiva åtgärderna. Jag måste säga att jag inte förstår varför socialdemokraterna vill ha ett system där vissa arbetstagare faller utanför de positiva jämställdhetsåtgärderna — för det är nämligen den praktiska konsekvensen av det socialdemokratiska förslaget. Herr talman! Detta med jämställdhet handlar väldigt mycket om attityder. Därför är det viktigt att jämställdhetsarbetet bedrivs i en positiv anda. Det har uttalats farhågor bl.a. från småföretagarhåll för att denna lagstiftning och den myndighet som bygger på den skall innebära en ny börda i en ofta pressad situation och en ny byråkrati. Så får det naturligtvis inte fungera. Skulle jämställdhetslagstiftningen komma att upplevas som en ytterligare belastning på framför allt småföretagen, skulle lagstiftningen motverka sitt syfte genom att skapa en negativ attityd mot jämställdhet, och 'det vill vi inte vara med om. Det framgår också av propositionen att det inte heller är avsikten. Utskottet har även ytterligare markerat att det inte får ställas några orimliga krav på de små företagarna i detta sammanhang. Det har skett bl.a. genom ett tillägg till lagens 6 §, vilken reglerar de positiva jämställdhetsåtgärderna och jämställdhetssträvandena när det gäller rekryteringen. Det tillägget lyder så här: ”Vad som nu har sagts gäller dock inte om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller de rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt.” Detta är en viktig garanti för att inte några orimliga krav skall ställas på de små företagen. Det är naturligtvis också så att det nya jämställdhetsombudet inte får bli något slags jämställdhetspolis, som far runt i landet och hötter med pekfingret och hotar med vitesförelägganden och skadestånd. I stället skall jämställdhetsombudets uppgift bl.a. vara att i positiv anda verka för jämställdhetsbefrämjande åtgärder ute på arbetsplatserna. Detta har också särskilt betonats av utskottet, som på s. 22 i sitt betänkande säger: ”Utskottet vill emellertid betona att tyngdpunkten i de nya organens verksamhet bör vara av informativ och rådgivande karaktär. Momenten av kontroll och tvång bör träda i bakgrunden och tvingande åtgärder bör komma till användning endast i undantagsfall.

Självfallet är det här viktigt, kanske framför allt som en tung markering från regering och riksdag av betydelsen av jämställdhetsarbetet. Det är vår förhoppning att det skall innebära ett ytterligare steg framåt i strävandena att utjämna de svårigheter som finns för att män och kvinnor skall få lika villkor på arbetsmarknaden. Men vi är helt på det klara med att det behövs oändligt mycket mer på många områden för att jämställdheten skall bli verklighet. Det gäller samhällsplaneringen, det gäller regionalpolitik och annan arbetsmarknadspolitik, det gäller familjepolitiken, t.ex. vårt förslag om vårdnadsersättning, och det gäller många andra områden. Jag tror att Karin Andersson kommer att beröra en del av detta i sitt inlägg litet senare. Det allra viktigaste är de attityder som vi alla som människor har i vårt vardagsliv, i vårt yrkesliv, i våra hem. Det är i de enskilda människornas inställning som könsrollerna grundläggs, och det är där det avgörs hur jämställdheten kommer att utvecklas. Det här är en viktig markering. Det är ett steg på vägen, och det är ett arbete som måste fortsättas med nya åtgärder på olika samhällsområden. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet.
Herr talman! Egentligen var det som om två olika personer hade stått och talat här. Den första delen av Pär Granstedts anförande handlade om hur viktigt det är att ingen faller utanför den här lagstiftningen om jämställdhet. Pär Granstedt sade ungefär att det är en grundläggande rättighet och att det inte skall göras undantag för några arbetstagare. Ingen får falla utanför de paragrafer som gäller det aktiva jämställdhetsarbetet. Men sedan började en annan Pär Granstedt att tala om hur viktigt det är att vi tar hänsyn till förhållandena på de små arbetsplatserna. Han berömmer sig av att utskottet har följt moderata samlingspartiets motion och skrivit in en garanti, som han uttryckte det, där man säger att jämställdhetsarbetet visserligen skall bedrivas på alla arbetsplatser, men bara så långt det är rimligt med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. Jag skulle vilja fråga Pär Granstedt: Är det här ett sätt att ge en garanti för att ingen skall falla utanför? Nej, det är att sätta sig på två stolar. Jag tror att vi innerst inne skulle kunna vara överens om att man klarar ut det här bättre på de enskilda arbetsplatserna än vad vi gör här i kammaren i dag.
Herr talman! Jag vet inte om det var av taktiska skäl som Pär Granstedt gjorde ett utfall mot moderata samlingspartiet och vårt krav på ändring av 3 §, men det är möjligt. Får jag i alla fall säga till Pär Granstedt att det är möjligt att propositionsförslaget lagtekniskt och teoretiskt kan vara en smula bättre. Men vi har också sett till den praktiska tillämpningen. Vad menas t.ex., Pär Granstedt, med begreppet sakliga förutsättningar? Det saknas en redogörelse för vad det egentligen är. Jag tror inte heller att Pär Granstedt kan belysa det ytterligare när man har misslyckats med det i förarbetena. Det är över huvud taget åtskilligt som saknas även i det andra förslaget, med tanke på den ledning som krävs för domstolarnas prövning. Jag vill också säga att det inte är sällan som en och samma befattning söks av ett mycket stort antal personer. I sådana fall förekommer det kanske att endast ett fåtal av de sökande i slutskedet underkastas en mycket noggrann granskning. Man försöker då efter översiktlig genomgång av ansökningshandlingarna på ett tidigt stadium gallra ut ett begränsat antal tänkbara sökande. Därefter sker det reella ställningstagandet genom en noggrann bedömning av de sökande man plockat ut. Här tillkommer den procedur som är mycket vanlig och förmodligen kommer att bli än mer vanlig med tanke på att vi skall ta bort betyg, nämligen hörandet av referenser. Tror Pär Granstedt att man kommer att bli särskilt meddelsam då man blir uppringd och vet att det man då säger så småningom kan komma att användas vid domstolen? Detta är någonting som man inte tänkt särskilt mycket på, något som vi ser som en praktisk svårighet och som man borde ha tagit hänsyn till.
Herr talman! Först till Anna-Greta Leijon! Det finns ingen motsättning mellan de olika delarna av mitt anförande. Jag betonade vikten av att arbetet för positiva jämställdhetsåtgärder kommer att omfatta alla arbetsplatser och alla arbetstagare. Samtidigt betonade jag vikten 2v att detta arbete bedrivs i en positiv anda och att man tar hänsyn till förhållandena på enskilda arbetsplatser. Det är också det som markerats i 6 §. Jag framhöll också att det ena förutsätter det andra. Vi kommer inte fram på jämställdhetsområdet, om vi skapar en massa konflikter om huruvida jämställdheten skall genomföras till priset av att diverse småföretag inte kan fortsätta sin verksamhet osv. Det är en skillnad mellan att man skall ta hänsyn till förhållandena på arbetsplatserna och det socialdemokratiska förslaget, som innebär att vissa delar av arbetsmarknaden faller utanför de positiva jämställdhetsåtgärderna, de bitar som inte täcks av avtal av olika slag. Enligt det socialdemokratiska förslaget kommer det att finnas arbetstagare och arbetsplatser, som över huvud taget inte berörs av det här arbetet. Detta ser jag som allvarligt. Till Alf Wennerfors vill jag säga att det naturligtvis var av sakliga skäl som jag konstaterade att moderaternas förslag innebär att den viktigaste delen av ifrågavarande lagstiftning, nämligen förbudet mot köndiskriminering, i praktiken försätts ur spel. Alf Wennerfors pekade på en del svårigheter när det gäller bevisningen på det här området. Jag hinner naturligtvis inte inom tidsramen för ett genmäle att gå in på detaljer härvidlag, men låt mig bara konstatera en sak. Om det kan finnas svårigheter för arbetsgivaren att i samband med rekrytering leda i bevis sin avsikt, så är det naturligtvis än svårare för arbetstagaren eller den diskriminerade att leda i bevis vilka avsikter arbetsgivaren kan ha haft när han fattade sitt beslut. Det är helt uppenbart att det är en omöjlig uppgift att bevisa att arbetsgivaren tänkte på att diskriminera när han fattade sitt beslut — om arbetsgivaren inte själv vill erkänna att så var fallet. Slutsatsen blir att den moderata modellen innebär att det är omöjligt att fälla en arbetsgivare mot hans nekande till att ha Jiskriminerat. Lagen har därmed försatts ur spel, och då kan man fråga sig vad vitsen blir med att skriva en lag som sedan inte kan tillämpas.
Herr talman! Jag begriper uppriktigt sagt inte hur det aktiva jämställdhetsarbetet som Pär Granstedt talar om skall kunna drivas ute på de arbetsplatser som saknar avtal. För detta skall man ha ett jämställdhetsombud som enligt Eva Winther framför allt skall syssla med opinionsbildande verksamhet. Men vad det i mycket stor utsträckning här handlar om, Pär Granstedt, är arbetsplatser, där den fackliga verksamheten helt enkelt inte har kunnat komma fram, där man inte har fackliga förtroendemän, där man inte trots intensivt arbete har kunnat få in en facklig verksamhet. Hur skall man med ett opinionsbildande jämställdhetsombud kunna driva jämställdhetsfrågor på sådana arbetsplatser? Jag har många gånger tidigare förgäves ställt den frågan, men jag har aldrig fått något tillfredsställande svar.
Herr talman! När det gäller nyanställning kan det naturligtvis vara svårigheter för den enskilde, särskilt när han eller hon söker utifrån, från en annan arbetsplats. Men även en nyanställd kan nog få hjälp av det som gör att vi anställda inte känner oss så ensamma som Pär Granstedt tror. Vi är medlemmar i facket och vi verkar för att så många som möjligt skall vara med i det, helst alla. Det innebär att vi inte är så ensamma som Pär Granstedt vill låta påskina. Vi har en facklig organisation bakom oss med alla de resurser som finns där. När det gäller en befordran eller någon annan fråga där man tycker sig ha blivit förbigången på osakliga grunder har man alltså det här stödet. Då är man inte ensam, Pär Granstedt, utan man har en stark facklig organisation bakom sig.
Herr talman! Anna-Greta Leijon begriper inte hur man skall kunna bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatser där man inte har kollektivavtal eller hängavtal. Låt mig konstatera att med hennes modell kan man inte det. Vi kan vara eniga om att då är det omöjligt, då finns det ingen som kan göra det. Med den modell som majoriteten står bakom finns det i alla fall en möjlighet. Då finns där ett jämställdhetsombud som har den uppgiften, och det finns en lagstiftning som jämställdhetsombudet kan falla tillbaka på. Låt oss alltså kunna enas om att med den socialdemokratiska modellen är det omöjligt att bedriva jämställdhetsarbete på de här arbetsplatserna, men med majoritetens modell finns det en chans. Det tycker jag är någonting positivt att ta vara på. i I många fall är det inte fråga om arbetsplatser där arbetsgivaren nödvändigtvis är speciellt vrång så att facket har mött hinder av den anledningen, utan det kan helt enkelt handla om arbetsplatsens storlek. Då finns ju tillfälle till informationsverksamhet, till att ge tips och goda råd om hur man skall underlätta en jämnare könsfördelning osv., och det är i huvudsak på det sättet jämställdhetsombudet skall arbeta; det är det också viktigt att betona. Alf Wennerfors talar om att facket har stora möjligheter på det här bevisområdet. Men inte heller facket är begåvat med något översinnligt klarseende, inte heller facket kan läsa tankar och med bevisande kraft framlägga dessa tankar för en domstol. Situationen är den, oavsett om arbetstagaren är ensam eller har stöd av facket, att om arbetsgivaren säger att det var inte alls fråga om könsdiskriminering utan om något helt annat, så är det omöjligt att mot arbetsgivarens nekande bevisa att det faktiskt rörde sig om könsdiskriminering. Det krävs oerhört mycket för det, och i praktiken sätter, som jag har sagt, det moderata förslaget den viktiga regeln om förbud mot könsdiskriminering ur spel. Därför är det tur att kammaren säkerligen inte kommer att bifalla det moderata förslaget.

Herr talman! I detta riksmötes slutskede kan vi konstatera att många reformförslag når kammaren för debatt och beslut. Det är en iakttagelse som vi kan göra också i dag i anledning av det betänkande som arbetsmarknadsutskottet här presenterar. Den proposition med förslag tiil lag om jämställdhet i arbetslivet som vi nu behandlar har utskottet haft anledning att ägna mycken uppmärksamhet åt. Man skulle också kunna säga att detta är en historisk dag. Det gäller ett område som aldrig tidigare varit föremål för lagstiftning. Men det betyder inte att ämnet är nytt — tvärtom har riksdagen varje år under 1970-talet ända fram till hösten 1976 debatterat värdet av en lag mot könsdiskriminering. Det året fick jämställdhetskommittén tilläggsdirektiv att utarbeta ett lagförslag. Vi var då framme vid en tidpunkt då enskilda och partivisa framstötar från liberalt håll hade brutit igenom en svår tröghetsvall. Som ordförande i arbetsmarknadsutskottet kan jag konstatera att det å ena sidan har bedrivits ett aktivt opinionsarbete här i riksdagen under mycket lång tid för att få en lagstiftning mot könsdiskriminering. Å andra sidan har såväl utskott som riksdag tidigare ställt sig ganska tveksamma. Man har menat att det inte gick att bortse från att vanskliga problem kunde vara förenade med en sådan lagstiftning. Genom en lag kunde man visserligen få bort den öppna diskrimineringen, t.ex. i platsannonserna, men den dolda diskrimineringen skulle finnas kvar och den kunde man inte komma åt, sades det. Tidigare har det även funnits uppfattningar här i riksdagen om att de reella effekterna med en lag skulle bli tvivelaktiga och att man sannolikt skulle nå bättre resultat med insatser av annat slag. Jag vill ändå tro att det bakom denna tveksamhet har legat en insikt om att det väsentliga för att nå målet jämställdhet mellan kvinnor och män var att en djupgående förändring måste ske i människornas allmänna attityder. En lagstiftning kunde inte ensam lösa det problemet. Jag skulle också vilja framhålla att utskottet vid tidigare tillfällen ställt sig bakom tanken att frågan om jämställdhet i arbetslivet i grunden är en arbetsmarknadsfråga. Lagstiftning har skett på andra, näraliggande områden. Jag behöver bara nämna arbetsmiljölagen och föräldraledighetslagen. Allteftersom åren gått och arbetet på jämställdhet har drivits på genom försöksverksamheter, avtal i viss utsträckning, insatser av myndigheter och organisationer, politiska partier och massmedia har man ändå kommit alltmer till klarhet om att en särskild lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet borde ingå som ett naturligt led i det övriga jämställdhetsarbetet. Det kan inte ersätta andra insatser, men det kan utgöra ett mycket viktigt inslag i detta Vid granskning av propositionens lagförslag har utskottet denna gång enhälligt ställt sig bakom tanken på ett lagstadgat förbud mot könsdiskriminering. Vi är alla övertygade om att en sådan lag kan bli ett värdefullt stöd för den enskilda människan när han eller hon vill söka sig till ett arbetsområde som hittills varit dominerat av det motsatta könet. Utskottet är också övertygat om att ett sådant diskrimineringsförbud inte bara får direkta verkningar som ett medel i strävandena för jämställdhet inom arbetslivet utan att det också kommer att få återverkningar utanför arbetslivets område. Det är inget tvivel om att lagen kommer att få en stor genomslagskraft och kan driva på utvecklingen i ännu högre grad än några andra åtgärder skulle ha kunnat göra. När det däremot gäller den andra stora frågan i lagen — de aktiva åtgärder som man vill ålägga en arbetsgivare att vidta för att uppnå jämnare könsfördelning på arbetsplatsen — är meningarna delade inom utskottet, trots att vi i principfrågan är eniga. I fråga om principerna har utskottet samma uppfattning som det alltid haft: Detta är i första hand en fråga för arbetsmarknadens parter att lösa avtalsvägen. Men skiljelinjen går mellan dem som anser att ämnet bör tas med i lagen och dem som anser att lagen över huvud taget inte bör befatta sig med dessa frågor. Utskottsmajoriteten tycker att saken är fullt klar. Propositionen bygger på samma grundsyn som alla är ense om. Reglerna om aktiva åtgärder har gjorts dispositiva och detta utan förbehåll. De kan alltså helt och hållet ersättas genom andra bestämmelser som i kollektivavtal träffats mellan parterna. Och inte nog med detta — i en särskild paragraf i lagen har det slagits fast att sådana avtal skall bli mönsterbildande för jämförbara förhållanden även utanför det kollektivavtalsreglerade området. Vad är då förtjänsten i den delen av förslaget? Jo, fördelen är att lagparagrafen om aktiva åtgärder för jämställdhet faktiskt har till funktion att sakta men säkert arbeta för att göra sig själv ”överflödig”. Den skall också ge den stora grupp arbetstagare som fortfarande står utanför kollektivavtal — nära en miljon på den privata arbetsmarknaden —- ett stöd, så att man får hjälp att främja jämställdhetssträvandena på hela arbetsmarknaden. Anna-Greta Leijon talade i sitt inledningsanförande mycket och väl om och för jämställdhet. Hon talade om pågående försök och hade synpunkter på det principiellt viktiga i att gå vidare. Hon redovisade också delegationens och kommitténs arbete. Jag uppfattade hennes lugna ton som näst intill brist på engagemang, och med en suck över att andra reformförslag enligt hennes mening saknades tog hon detta till intäkt för att också avslå dagens reformförslag. Anna-Greta Leijon använde i sitt anförande uttryck som ”genombrott”. I den mån det blir ett genombrott här i riksdagen är det att beklaga att det blir utan Anna-Greta Leijons medverkan. Anna-Greta Leijon tog också upp frågan om att ge kvinnor praktiska möjligheter att verka fackligt. Min fråga till henne blir: På vilka punkter förhindrar regeringens och utskottets förslag kvinnor att verka fackligt? Är det inte så att om kvinnor får större chans till arbete i s.k. manliga yrken så skapar vi därmed en grund både för jämställdhet och för facklig aktivitet för kvinnor? Anna-Greta Leijon tog också i sin plädering upp en jämförelse med förtroendemannalagen. Hon hade synpunkten att det är först när man inte nått önskat resultat som en lagstiftning skall tillgripas. Min fråga i anledning av det uttalandet blir: Har jämställdheten nått så långt att lagstiftning är obefogad? Att döma av Anna-Greta Leijons medverkan i utskottet har den det. Det är att beklaga att den uppfattningen framförts från henne och socialdemokraterna. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har i en motion och senare i en reservation ansett att man helt och hållet borde överlämna till arbetsmarknadens parter att reglera frågan om de aktiva åtgärderna. En sådan inställning skulle förverkligad betyda att ett stort antal arbetsplatser som inte är bundna av kollektivavtal skulle sakna möjlighet att med lagens stöd påverka arbetsgivarna att främja jämställdheten. På sådana arbetsplatser har man ju då stöd varken av avtal eller av någon lag. Herr talman! Socialdemokraternas inställning är så mycket märkligare som den förutvarande jämställdhetsdelegationen, som då enbart bestod av socialdemokrater under ledning av Anna-Greta Leijon, på sin tid förklarade att den inte kunde förstå varför man skulle gå omvägen över en förbudslag som kunde försvåra ett aktivt handlande. Man hävdade i stället från delegationens sida att man hellre borde lagstifta direkt för det syfte man ville nå, nämligen aktiva jämställdheisåtgärder. Det skulle vara intressant att få veta vad det är som har kommit Anna-Greta Leijon att nu gå rakt emot sin tidigare uppfattning. Vad lagförslaget har avsett är ju inte att samhället skall gå in och hindra det värdefulla jämställdhetsarbete som bedrivs på stora delar av arbetsmarknaden genom fackets försorg, utan tvärtom att stödja och främja detta arbete genom att verka för att jämställdhetsidéerna sprids även utanför det avtalsreglerade området. Även om det inte är överraskande så är det ledsamt att socialdemokraterna har intagit en principiellt annan ståndpunkt i den här frågan än i andra reformfrågor av liknande karaktär. Jag nämnde arbetsmiljölagen och föräldraledigheten, och jag kan också erinra om medbestämmandelagen från 1976. En av huvudtankarna i MBL var just detta att hela arbetsmarknaden — alla arbetstagare — skulle omfattas av medbestämmandelagen. Därför framstår den socialdemokratiska linje som Anna-Greta Leijon här lanserat som mycket märklig. Visserligen har hon gett upp sitt tidigare motstånd mot en lag mot könsdiskriminering, men hon har hoppat av den kungstanke hon drev i sin egen jämställdhetsdelegation för några år sedan, nämligen att man direkt borde lagstifta för att nå aktiva insatser för jämställdhet. Nu accepterar Anna-Greta Leijon en lag som förbjuder könsdiskriminering. Det är gott och väl. Men det hade varit konsekvent gentemot tidigare handlande på lagstiftningsområdet i liknande frågor om socialdemokraterna slutit upp kring hela propositionen här i dag denärt.ex. utformad på samma sätt som den främjandelag som socialdemokraterna på sin tid stod fadder för. Och det hade säkert också uppfattats som riktigt av flertalet arbetstagare, nämligen att få stöd för aktiva åtgärder på arbetslivets område. Jag tror, herr talman, att i framtiden kommer många att förundras över att denna lag för aktiva jämställdhetsåtgärder togs utan medverkan från socialdemokratiskt håll. Utskottsmajoriteten anser att lagstiftning behövs på området för de aktiva jämställdhetsåtgärderna. Man har också varit på det klara med att dessa åtgärder måste ta rimlig hänsyn till de svårigheter som kan möta bl.a. på småföretagarhåll att i deras speciella situationer följa en rak lagskrivning. Vi är helt på det klara med att jämställdhetsombudet och jämställdhetsnämnden som skall övervaka lagens efterlevnad inte i första hand blir någon fiskal inrättning. I motionen 2531 har påpekats svårigheterna för småföretagare att leva upp till alltför stränga principer, och man har yrkat på att lagtexten skulle modifieras så att det klart framgick att man fick ta hänsyn till ”arbetsgivarens resurser och omständigheter i övrigt”. Utskottet har anslutit sig till detta resonemang och ansett att ett sådant förtydligande har skäl för sig. Vi menar att kraven på arbetsgivaren måste stå i relation till arbetsplatsens storlek, dess särskilda beskaffenhet och andra speciella faktorer.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
Herr talman! Elver Jonsson tog upp mitt engagemang, och jag kan hålla med om att min röst i dag är något beslöjad. Det beror inte på att jag skulle anse att frågan är oviktig utan på en förkylning. Förutsättningen för att jag skall kunna delta i debatten är att jag använder den röst jag har. Men det förvånar mig att Elver Jonsson är mera upprörd över detta än över att andra ledamöter som företräder utskottet i sak talar emot betänkandet. Jag vet inte om det är djup okunnighet eller olustig demagogi som gör att Elver Jonsson lagt upp sitt anförande på det sätt som han gjort. Jag hänvisade till att det är när parterna inte kunnat komma fram till en överenskommelse som vi har lagstiftat tidigare. Elver Jonsson vände på orden och menade att jag skulle ha påstått att jämställdhetsarbetet på arbetsmarknaden i stort sett är färdigt. Det är ju inte det det handlar om. Låt mig för att Elver Jonsson skall förstå det här ta ett annat exempel: rätten till ledighet för studier med möjlighet att behålla sin gamla anställning. Det var en fråga som man från fackligt håll drev i förhandlingsomgång efter förhandlingsomgång. Man kom inte fram till något resultat. Då vände man sig i stället till lagstiftaren, den socialdemokratiska regeringen, och fick då en lagstiftning som gav de arbetande rätten till ledighet för studier. När det gäller jämställdheten på arbetsmarknaden befinner vi oss i början av ett arbete som jag hoppas skall bli mycket omfattande. Det finns en grund att arbeta utifrån, och den är de avtal som har träffats på arbetsmarknaden och det arbete som nu pågår inom bl.a. TCO och LO för att föra ut avtalen i praktisk tillämpning. Det är det som är det väsentliga jämställdhetsarbetet. Det hoppas jag att Elver Jonsson instämmer i. Sedan har Elver Jonsson nog läst fel i de gamla papperna. Vi socialdemokrater har inte varit emot lagstiftning som sådan, inte ens på det här området. Men vi är angelägna om att förespråka eller ställa oss bakom sådan lagstiftning som vi tror skall bli effektiv och inte bara en papperstiger. När vi i den gamla jämställdhetsdelegationen talade om lagstiftningsarbete för de aktiva åtgärderna och också genomförde sådana gällde det sådana konkreta saker som att företag för att få lokaliseringsstöd skulle vara tvungna att anställa både män och kvinnor. Lagstiftning som inte är annat än reformer på papperet har vi socialdemokrater aldrig pläderat för.
Herr talman! Jag är ledsen om jag gjorde en medicinsk missbedömning av Anna-Greta Leijons röstläge. Låt mig då hålla mig till innehållet i hennes anförande. Där drar jag samma slutsats som tidigare. Hennes anförande saknade mycket av det engagemang som jag för min del hade förväntat mig— låt vara att de förväntningarna var överdrivna. Jag saknar ändå svar på den raka fråga som jag försökte ställa i de kommentarer jag i övrigt gjorde med anledning av Anna-Greta Leijons inlägg, nämligen: På vilka punkter förhindrar regeringens och arbetsmarknadsutskottets förslag kvinnor att verka fackligt? På den frågan skulle jag gärna vilja ha ett svar. Hur länge skall man förhandla och när skall man lagstifta? Ja, jag diskuterade detta något i mitt första inlägg. Jag refererade till att Anna-Greta Leijon menar att det är först när man har kört fast som det skall lagstiftas. Jag drog då den slutsatsen att Anna-Greta Leijon i utskottet och här tyckte att vi nu kommit så pass långt att det inte finns anledning till lagstiftning. Jag beklagade detta och beklagar det fortfarande. Skillnaden mellan socialdemokraternas syn och utskottsmajoritetens uppfattning är att vi anser att kravet på ett aktivt jämställdhetsarbete skall gälla även för den del av arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektiv avtal. Jag kan inte finna det riktigt att de löntagare som arbetar inom sådana företag inte skall kunna ställa krav på ett arbete för jämställdhet.
Herr talman! Elver Jonsson ville veta på vilka punkter detta förslag skulle hindra kvinnor från att jobba fackligt. Jag har aldrig någonsin talat om något sådant. Vad jag sade i mitt inledande anförande var att jag djupt beklagade att folkpartiregeringen inte hade tagit fram lagstiftning om en ny facklig förtroendemannalag, grundad på nya arbetsrättskommitténs förslag. Den föreslog ju bl.a. att fackliga möten skulle kunna hållas på betald arbetstid. Vi vet att många kvinnor inte kan delta i det fackliga arbetet, eftersom de efter arbetstidens slut har andra arbetsuppgifter som de måste ta ansvar för. Därför sade jag att en större reform för kvinnorna på arbetsmarknaden hade varit att ge dem chansen att få delta i det fackliga arbetet på betald arbetstid. Elver Jonsson kom tillbaka till att denna lagstiftning är ett stöd för dem som står utanför det kollektivavtalsreglerade området. Jag har tidigare frågat om detta områdes storlek och omfattning men inte fått något svar. Man hänvisar till att många som är organiserade inom SIF-området är anställda på företag utan vare sig kollektivavtal eller hängavtal. Ja, det är möjligt, men då vill jag fråga: Tror man att SIF, som har träffat ett avtal om jämställdhetsfrågorna, skulle vara ett mindre stöd för de anställda där än ett statligt jämställdhetsombud med opinionsbildande uppgifter? I grunden, Elver Jonsson, använder ni väldigt stora ord om en reform, som tyvärr förmodligen inte kommer att märkas särskilt mycket ute i det praktiska livet. Det är egentligen en pappersdrake, som vi i dag talar om. Det är att beklaga att man skapar förväntningar, som inte på något sätt kommer att kunna infrias.
Herr talman! Jag har konstaterat att flera företrädare för utskottsmajoriteten framhållit att självfallet skall vi inte driva upp förväntningar som inte går att infria. Men vi är till skillnad från Anna-Greta Leijon mycket övertygade om att lagstiftningen kommer att föra jämställdhetsarbetet framåt, både på arbetsplatser som saknar avtal och där man har sådana. Sedan bara en liten synpunkt på inkonsekvensen i att socialdemokraterna inte vill vara med om en lagstiftning. 1976 tog den dåvarande socialdemokratiska regeringen initiativ till och införde med riksdagens stöd en förordning om aktiva åtgärder för jämställdhet i statsförvaltningen. Budgetdepartementet har nu redovisat erfarenheterna av hur reglerna har verkat. Man får ett starkt intryck av att det var just tillskapandet av dessa regler som gjorde att jämställdhetsarbetet i statsförvaltningen fick en knuff framåt. Min fråga är då: Vad finns det för skäl, när erfarenheterna är goda på det statliga området, att inte medverka på andra områden?

Herr talman! Det finns tecken som tyder på att detta mitt inlägg blir min politiska svanesång. Jag har flera gånger varit på väg ut ur riksdagen — jag har klarat mig kvar på poströster och utjämningsmandat — men den här gången är jag rätt illa ute. Nu tror jag att det förträffliga parti som jag tillhör kommer att göra ett mycket bra val, så man kanske aldrig skall säga aldrig. Jag har ju en dokumenterad förmåga att komma tillbaka. Men jag begärde inte ordet för att ta farväl av riksdagen utan föratt använda min taletid till att säga några ord med anledning av det ärende vi behandlar, nämligen lagstiftning om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet.

Det är ett fruktlöst resonemang som jag inte skall ta upp här. Men när det gäller den fråga som vi nu diskuterar och som de politiska partierna i princip är eniga om, har ett par förändringar av regeringsförslaget skett vid utskottsbehandlingen som gör att den föreslagna lagstiftningen kommer att fungera någorlunda hyggligt, tror jag, i praktiken. Man kan naturligtvis stipulera lagar som visar sig omöjliga att praktiskt tillämpa. Den risken finns alltid och således även i den här aktuella frågan. På många arbetsplatser är det av olika anledning svårt att nå den av oss alla önskade balansen mellan anställda män och kvinnor. Varför? Jo, därför att det finns typiska mansjobb och typiska kvinnojobb. Så är det bara. Vi politiker får inte hänge oss åt önsketänkande och orealistiska funderingar. Vi måste vara vardagsnära politiker med vår tanke förankrad i verkligheten, bland människorna ute i folkhavet. Ingen politiker som känner till arbetsmarknaden kan förneka att det finns jobb som ligger bättre till för kvinnor än för män och tvärtom. Jag tycker inte, herr talman, att det är fel att ifrån denna talarstol deklarera att jag anser att en kvinna — hon kan vara hur psykiskt stark som helst — inte bör vara bergsprängare. Och ingen regering i världen, ingen lagstiftning, kan ändra på människornas lämplighet och fallenhet för olika arbetsuppgifter i samhället. I kanslihuset har man också uppmärksammat detta förhållande. I propositionen har man påtalat detta odiskutabla faktum.

Propositionen ger här konkreta exempel på undantagsfall, och utskottet skriver att det inte kan krävas att en arbetsgivare har arbetstagare av båda könen anställda på en liten fiskebåt. Ja, det finns ju gränser! Och man fortsätter: ”Inte heller kan man enligt propositionen motsätta sig att en teaterledning anlitar enbart manliga skådespelare för manliga roller —---.” Det är sant. Både i kanslihuset och i minoritetsregeringen är man tydligen införstådd med att det på olika nivåer i samhället inom industri och näringsliv uppkommer anställningsproblem, knäckfrågor, som är omöjliga att lösa. Utan undantag skulle svårigheterna bli stora särskilt för de mindre företagen. Den princip som jag tror alla delar, att i ett företag skall vartdera könet vara representerat till minst 40 96, är det inte så lätt att leva upp till på alla håll. Utskottet har gett oss moderater rätt på den punkten. Utskottet samlar sig bakom följande formulering om den moderata partimotionen: ”Utskottet har inte något att invända mot motionärernas resonemang att kraven på arbetsgivaren måste ställas i relation till bl.a. arbetsplatsens storlek. Även en mängd andra faktorer som arbetets särskilda art, behovet av omplaceringar i samband med strukturförändringar m.m. måste vägas in i sammanhanget. Undantaget i lagen får därför inte ses snävt utan bör täcka in bl.a. fall av den typ som motionen syftar på.” För att markera detta har alltså 65 fått ett tillägg. Detta är mycket väsentligt. Vi har fått en lagstiftning, herr talman, som jag tror med denna ändring kommer att fungera hyggligt. Får jag till sist, herr talman, säga ytterligare en sak. Folkpartiet försöker framställa sig som det parti som är mest intresserat av jämställdhet mellan män och kvinnor. I folkpartiet uppträder man som jämställdhetsapostlar och ser ner på andra politiska grupperingar, som man menar inte har det engagemang som fordras. Man går så långt att man angriper andra talares tonfall. Jag tycker att det är ett vårdslöst debattknep. Jag tror att alla partier här i riksdagen på fullt allvar ställer sig bakom jämställdhetskravet. Vi har bara olika uppfattningar om hur vi skall nå målet. För moderata samlingspartiets del arbetar vi för jämställdhet, och vi har också ställt oss bakom lagstiftningen — vilket vissa personer kanske mår illa av rent taktiskt. Jag tror dock att man med den här ändringen kan kämpa för lagen. Jag instämmer i det yrkande som Alf Wennerfors tidigare har ställt.

Herr talman! Jämställdhet har blivit en paroll som sällan har något sakargument mot sig men som det däremot fortfarande finns många traditionella hinder för. Lagen om jämställdhet tar upp ett av områdena, nämligen arbetslivet, där det fortfarande råder stora skillnader mellan kvinnors och mäns villkor. För mer än 40 år sedan lade Alva och Gunnar Myrdal grunden för en socialpolitisk planritning. Den byggde på att tvåförsörjarfamiljen var ett faktum. Makarna Myrdal konstaterade att samhället då var uppbyggt efter ett mönster som inte stämde överens med det faktum att båda makarna i en familj hade förvärvsarbete. De gick igenom område för område och beskrev vad som krävs för att anpassa samhället till det nya sättet att leva, vad som krävs i service och livsvillkor för att ge varje individ möjlighet till egen försörjning, vad som krävs av samhället och familjen för att säkra en trygg uppväxtmiljö för det växande släktet. En liknande genomgång sker nu i den statliga jämställdhetskommittén. Vi kan konstatera att det hänt en del, men långt ifrån tillräckligt, under de här 40 åren sedan Myrdals skrev sin bok Kris i befolkningsfrågan. Vi har inte tillräckligt lyckats underlätta för kvinnor att förvärvsarbeta och därigenom försörja sig och sina barn och för män att dela ansvaret för barn och hem. Vi har inte planerat våra bostadsområden, våra bostäder, kollektivtrafiken, barnomsorgen efter tvåförsörjarfamiljens behov. Vi har inte lyckats anpassa arbetsmarknaden, lönen, arbetsvillkoren, arbetstiderna, avanceringsmöjligheterna m.m. efter de kraven. Jag skall för att något belysa den nuvarande arbetsmarknaden redovisa några statistiska uppgifter. Omkring 4 miljoner människor finns i dag på arbetsmarknaden: 2,3 miljoner män och 1,8 miljoner kvinnor. Kvinnornas andel av arbetskraften har stadigt ökat under 1970-talet, även under ekonomiskt svaga år. Förvärvsarbetande 1978 var 72 96 av kvinnorna och 88 96 av männen i arbetsför ålder. För tio år sedan var kvinnornas andel bara 55 96 — alltså trots allt en rejäl volymökning. Antalet aktiva arbetssökande kvinnor har också ökat, och kvinnorna utgör nu ungefär hälften av de sökande vid arbetsförmedlingen. Men trots att antalet latent arbetssökande kvinnor halverats under 1970-talet finns fortfarande en stor dold arbetslöshet bland kvinnor. Verklig jämställdhet vore om alla kunde erbjudas arbete oberoende av bostadsort. Nästan hela sysselsättningsökningen under 1970-talet består av deltidsarbete. Under de tre senaste åren har deltidsarbetet ökat mer än sysselsättningen, vilket innebär att även tidigare heltidsarbetande övergått till deltid. Nio av tio deltidsarbetande är kvinnor. Deltidsarbetet har sedan 1974 ökat särskilt kraftigt bland kvinnor med barn under sju år och är numera vanligast bland yngre kvinnor. Bakom denna utveckling döljer sig bl.a. den bristande barnomsorgen och den sneda arbetsfördelningen i hemmen. När det gäller yrken och arbetsområden finns det fortfarande skäl att tala om en könsdelad arbetsmarknad. Mer än hälften av de anställda kvinnorna finns på den offentliga sektorn mot endast en fjärdedel av männen. Kvinnorna dominerar särskilt inom hälsooch sjukvård, socialvård, undervisning m.m. Inom tillverkningsindustrin är förhållandet det omvända —- där utgör männen tre fjärdedelar av de sysselsatta. Några större förändringar av könsfördelningen inom olika yrken har inte skett under 1970-talet. Kvinnorna har gjort vissa inbrytningar men också förstärkt sin dominans inom sådana kvinnoyrken som pedagogiskt arbete och kontorsarbete. Kvinnornas löner är fortfarande lägre än männens trots likalönsprincipen och låglönesatsningar. Skillnaden har emellertid minskat under 1970-talet. Kvinnorna återfinns i regel i de lägre befattningarna, medan männen dominerar på befordringstjänster. Det är också den könsfördelade arbetsmarknaden som ligger bakom att kvinnorna endast utgjorde en femtedel av de yrkesskadade 1974. Dock visar en TCO-undersökning 1975 att kvinnorna ändå har allvarliga arbetsmiljöproblem. De kvinnliga medlemmarna har där de tyngsta jobben och de mest ansträngande och olämpliga arbetsställningarna. Dessa fakta behöver inte här analyseras närmare; de är tillräckligt talande ändå. Kvinnor och män i dagens Sverige har inte samma möjligheter till egen försörjning. I Sverige är det fortfarande långt till en reell jämställdhet, trots att Sverige anses vara ett av de länder som kommit längst på det området. Att arbetsmarknaden ser ut som den gör i dag har många orsaker. Det är många hinder i vägen för att båda föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta på heltid. Vi har bostäder, ofta småhus, som i många fall ligger långt från arbetsplatser och bebyggelse. Denna spridning kräver dyrbar och krånglig kollektivtrafik, är energislukande och utgör hinder för två i en familj att arbeta på olika ställen och ofta på olika tider. Vi har långa arbetsdagar, som blir ännu längre med resorna till och från arbetet. Vi diskuterar arbetstidsförkortning i form av längre semester, men vi anser oss inte ha råd med sex timmars arbetsdag för alla. Har vi råd att skapa ett samhälle där människorna inte mår bra — ett samhälle där kvinnor dubbelarbetar, där många barn är utan tillsyn eller vistas på daghem tolv timmar om dagen? Sex timmars arbetsdag för alla skulle kunna bli en rimlig avvägning mellan den tid som avsätts för produktion och den som individen disponerar själv för egen verksamhet och utveckling av mänskliga egenskaper i social gemenskap. Först i ett jämställt samhälle kan vi garantera våra barn en trygg uppväxtmiljö. Det är först när föräldrarna kan dela på försörjarbördan som de också kan dela på föräldraskapet. För att detta skall bli möjligt måste vi med kraft arbeta för att kommunerna bygger ut barnomsorgen både kvantitativt och kvalitativt. Och vi måste vara beredda att ge kommunerna nödvändiga resurser för att de skall kunna ta sitt ansvar på detta avgörande område. I ett jämställt samhälle har vi skapat möjligheter för både kvinnor och män att delta i det politiska och fackliga arbetet. Men vi har långt till målet även här. Allt fler unga politiker, både kvinnor och män, hoppar av sina uppdrag — de vill inte ställa upp på de villkor vi arbetar under i riksdagen, i kommunaloch landstingspolitiken. De orkar inte dra lasset, de orkar inte förändra villkoren. Detta är oroande. Har vi råd att fortsätta så här? Har vi råd att avfärda jämställdhetsdebatten med att hänvisa till jämställdhetskommittén eller till kvinnoorganisationernas arbete? Har vi råd att isolera frågan så att den enbart handlar om jämställdhet mellan könen, när vi vet att jämställdhet betyder så mycket mer för så många fler? Diskriminering drabbar inte bara kvinnor. Det gäller också för många andra grupper som lever i en sämre social situation. Det kan gälla den som är handikappad, den som är invandrare, och det gäller alla som saknar arbete. Svaret på mina frågor är nej! Vi måste föra in debatten i alla sakområden vi behandlar i riksdagen. Jämställdhet är mycket mer än det som står i lagförslaget som vi har att ta ställning till i dag. Lagen löser inga avgörande problem när det gäller att uppnå jämställdhet. Kan den vara ett litet steg på väg, är det bra. Men vi behöver helt andra tag innan vi är framme. Låt oss anta förslaget, med de förbehåll som vi socialdemokrater ställt i våra reservationer, men låt oss också ha klart för oss att det krävs ett systematiskt och målmedvetet arbete på alla fronter, om jämställdhet skall bli en verklighet.

Herr talman! Jag har inte någon som helst anledning att på någon punkt bemöta Marianne Stålberg; tvärtom tycker jag att allt det hon sade var väldigt bra. Jag väntade en stund nästan att hon skulle avsluta sitt anförande med ett yrkande om bifall till den motion, nr 392, från vänsterpartiet kommunisterna som också behandlas i det här utskottsbetänkandet men som av både utskottets företrädare och andra talare här har förbigåtts med total tystnad. Där talar vi om just det här deltidsarbetets utveckling och menar att den utvecklingen måste hejdas, inte av principiella skäl utan på grund av de negativa konsekvenser som också Marianne Stålberg talade om i form av dåliga löner, social otrygghet och sämre arbetsvillkor, som ju kännetecknar deltidsarbetet. Det kanske ändå finns anledning att skicka med till de socialdemokratiska ledamöterna i arbetsmarknadsutskottet det budet att när den här frågan nästa gång behandlas de då inte bara hänvisar till att man vid några tidigare tillfällen har avstyrkt yrkanden av den här innebörden utan att man kanske ändå den gången kunde kosta på sig åtminstone ett särskilt yrkande.

Herr talman! Kanske är det sant som ofta hävdas att vi är världsbäst på jämställdhet mellan kvinnor och män. Men jag tror definitivt inte att vi är så bra att det finns anledning för oss att slå oss för våra bröst i någon glädjeyra. Jag tror i stället att den självbelåtenhet i internationella sammanhang som så ofta karakteriserar oss svenskar leder oss in i ett självbedrägeri. Vi vill blunda för bristerna i vårt eget samhälle. Och det finns faktiskt, trots de framsteg som gjorts, fortfarande stora skillnader i kvinnors och mäns villkor och möjligheter i vårt samhälle. Jag skall inte upprepa vad flera andra sagt i debatten tidigare om vilka uttryck detta tar sig — nu senast på ett mycket belysande sätt av Marianne Stålberg, ny ledamot i jämställdhetskommittén. Vi som har fått i uppdrag att speciellt ägna oss åt dessa frågor får ständiga bevis för orättvisor som fortfarande råder både genom att mer generellt se på kvinnors och mäns situation och genom den mängd påpekanden och begäran om hjälp i olika sammanhang där man bedömer sig vara orättvist behandlad som vi får från enskilda men som vi tyvärr inte kan ta oss an. Allt fler blir medvetna om hur de traditionella könsrollerna begränsar våra möjligheter — både kvinnors och mäns. Kring principen om jämställdhet mellan kvinnor och män råder det nu bred politisk enighet. Kvinnor och män skall ha samma rätt och lika möjligheter. Varje människa skall bedömas efter sina egna personliga egenskaper och meriter, inte efter vilket kön hon tillhör. I stället för att uppdelas på ”kvinnoroller” och ”mansroller” skall alla kunna mötas som människor i gemensamt ansvar för hem, arbete och samhällsutveckling. Denna positiva inställning är en viktig förutsättning för att jämställdhet skall uppnås på alla samhällsområden. Men en lika viktig förutsättning är en förändring av vanor och tänkesätt och uppträdande hos de enskilda människorna, Den förändringen kan stödjas och påskyndas genom politiska åtgärder, positiva program och ett medvetet uppträdande från statsmakternas sida. Förslaget om en lag om jämställdhet mellan kvinnor och män skall ses mot denna bakgrund. Det är glädjande att kunna konstatera att enigheten är så stor som den faktiskt är om det förslag vi behandlar, vilket bygger på jämställdhetskommitténs förslag tidigare. Vi är eniga om att diskriminering på grund av kön inte skall vara tillåten. Vi var i kommittén eniga om detta och även utskottet är enigt om det. Vi är vidare överens om att aktiva åtgärder är nödvändiga, och det var vi också i kommittén, liksom i utskottet. Vi var däremot i kommittén inte eniga om hur detta bäst skulle ske. Här vill jag gärna ta upp något av vad Anna-Greta Leijon sade tidigare i debatten. Hon sade jag tror att jag antecknade det någorlunda ordagrant att majoriteten i kommittén inte var intresserad av vad som skedde ute på arbetsplatserna genom arbetsmarknadens parters arbete — framför allt de fackliga organisationernas arbete — och att hela kommitténs arbete präglades av misstro mot de fackliga organisationerna. Jag vill hävda att detta inte stämmer med verkligheten. Jag gjorde en snabb genomgång av kommittébetänkandet och fann på en rad olika punkter — jag tror att jag hittade sju åtta sådana punkter med en enda gång — att det mycket klart gavs uttryck för den positiva uppfattning vi hade om de fackliga organisationernas arbete och att deras medverkan var en förutsättning för jämställdhetsarbetet. Jag vill läsa upp ett av de avsnitten. På s. 71 i kommittébetänkandet står följande: ”Som förut har berörts är det arbetsmarknadens parter som har huvudansvaret för reformarbetet på arbetslivets område. Detta gäller också jämställdhetsarbetet. Det har därför varit en angelägen uppgift för oss att utforma lagstiftningen på ett sätt som kan tjäna som en grundval för att främja utvecklingen av parternas arbete på detta område. Det är också givet att jämställdhetsarbetet i sina detaljer måste anpassas till de olika förhållanden som råder på arbetsmarknaden. Reglerna i 3 § har därför gjorts dispositiva på det sättet att arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal på förbundsnivå skall kunna anpassa dem till branschens eller arbetsplatsernas särskilda förhållanden.” Sedan följer den mening beträffande vilken statsrådet tagit hänsyn till remissinstansernas erinran. I kommittébetänkandet lyder den sålunda: ”Den ambitionsnivå för jämställdhetsarbetet som kommer till uttryck i lagtexten får dock inte underskridas.” Detta har man alltså gått ifrån i propositionen och sagt att det står parterna helt fritt att träffa vilka avtal de vill. Jag misstror faktiskt inte facket och tror inte att det blir sämre på det sättet. Tvärtom tror jag att facket kommer att följa den ambitionsnivå som anges i lagen och kansket.o.m. gå över den. Att vi inte alls skulle ha tagit hänsyn till de fackliga organisationernas arbete vill jag alltså bestämt tillbakavisa. En lag som har till syfte att främja jämställdhet i arbetslivet är bara ett medel bland många andra. Det har sagts tidigare här i dag. Jag tycker att det finns anledning att understryka det. Vi underströk det också kraftigt i jämställdhetskommitténs betänkande, och det har man gjort i propositionen och i utskottsbetänkandet. Jämställdhetsarbetet måste föras på många områden. Vi har också under de senaste åren fått en bredd och ett djup på jämställdhetsarbetet som aldrig förr. Jämställdhetskommittén med dess parlamentariska förankring har visat sig kunna fungera och agera på många olika områden. Jag kan nämna den intensiva information och opinionspåverkan kommittén ägnat sig åt. Vidare kan jag nämna vårt arbete att aktivera jämställdhetsarbetet i skolan, som har resulterat bl.a. i en praktisk försöksverksamhet som nu bevakas med stort intresse från olika håll. Jag vill gärna säga att jag helt delar Alf Wennerfors uppfattning att man måste börja med barnen, och därför är detta ett område som vi tycker att det är viktigt att ha kommit in på. Jag kan här nämna vårt arbete på samhällsplaneringsområdet. Det står alltmer klart att utan en samhällsplanering som tar sikte på att undanröja de många hinder för jämlikhet som finns inbyggda i vårt nuvarande samhälle, så når vi ingen jämställdhet i arbetslivet — vare sig med eller utan någon lag. Vi har alltså försökt angripa dessa frågor på olika sätt. Kommitténs sekretariat deltar nu med viss jämställdhetsutbildning på Tekniska högskolan. Det är där många av framtidens planerare utbildas. Efter att ha deltagit i juryarbetet vid den stora arkitekttävlingen om 1980-talets boende för jämställda män och kvinnor har kommittén med tävlingsbidragen som underlag framställt en miniutställning om jämställdhet i boendet, som vi inom kort sprider i stor upplaga till organisationer och institutioner. Vi hoppas att den tillsammans med bifogat diskussionsmaterial skall sätta i gång en bred diskussion om hur man genom planering kan styra jämställdheten i den ena eller andra riktningen. Vi har också till de kommunala jämställdhetskom mittéerna —det finns nu ca 30 kommuner som har jämställdhetskommittéer — sänt ut en checklista på vad som är viktigt att bevaka i den kommunala planeringen. Jag skulle kunna fortsätta att berätta om jämställdhetskommitténs arbete, men min avsikt var inte att lämna någon heltäckande redogörelse utan bara att ta upp områden, som inte täcks av lagen, och ge exempel på hur arbetet ständigt pågår och breddas. Jämställdhetsarbetet pågår ju i många andra former och initieras av andra organ — både statliga och privata — än av jämställdhetskommittén, som ju är ett litet organ. Här har tidigare flera gånger talats om det arbete som arbetsmarknadens parter är engagerade i. Det arbetet pågick redan innan jämställdhetsavtalen träffades 1977, och det har sedan dess intensifierats. Jag vill gärna understryka vad jag tidigare sagt, nämligen att den positiva inställning till jämställdhet på arbetsmarknaden som arbetsmarknadens parter genom avtalen gett uttryck för är en väsentlig förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Men lagen om jämställdhet i arbetslivet kommer — därom är jag övertygad — att fylla en viktig uppgift tillsammans med allt praktiskt jämställdhetsarbete. Kommittén ger i sitt betänkande flera skäl till att en lagstiftning är viktig. Dessa skäl har också återgivits i propositionen: 1. En lag ger ett väsentligt och påtagligt uttryck för samhällets erkännande av principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. 2. Den kan bli en utgångspunkt för aktiv opinionsbildning och attitydpåverkan och ett gott stöd för dem som arbetar på att främja jämställdheten och få bort kvardröjande könsfördomar. 3. Ett diskrimineringsförbud i lag ger ett skydd för den enskilde mot övergrepp eller orättvis behandling som bottnar i sådana fördomar, i oriktiga och oreflekterade föreställningar om skillnader mellan kvinnors och mäns förmåga och lämplighet för vissa arbeten, etc. Jag tror att dessa skäl håller och att det också finns fler skäl. Jag tror också att de farhågor för byråkratisering och kineseri som en del hyser skall visa sig obefogade. Nu får ju också riksdagen tillfälle att ta ställning till själva förfarandet, eftersom utskottet enats om att detta skall tas in i lag. Avslutningsvis vill jag säga att jag finner det angeläget att den organisationskommitté som skall pröva frågan om jämställdhetsombudets kansli etc. också kommer att få i uppdrag att pröva vissa frågor om gränsdragningen mellan jämställdhetsombudet och befintliga jämställdhetsorgan, t.ex. jämställdhetskommittén. Jag utgår från att detta skall bli möjligt, även om utskottets formulering på den punkten är snäv. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om jämställdhetskommitténs arbete med lagstiftningen. Jag tyckte uppriktigt sagt, Karin Andersson, att jag var ganska mild i min kritik av jämställdhetskommitténs sätt att arbeta. En mycket stor del av det arbetet gick åt till att studera och diskutera utländska lagmodeller. Det hade varit bra om man ägnat en bråkdel av det intresset åt att se på förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Detta förbättras tyvärr inte av att man i slutskedet av arbetet klistrade på några formuleringar där man intygade sin vördnad för det fackliga arbetet. Det var tyvärr inte något större intresse för att som utgångspunkt för bedömningen av den här lagstiftningen resonera om situationen i de svenska företagen och om vilka förutsättningar det fanns för ett arbete på grundval av de avtal som träffats. Till sist, herr talman, vill jag säga att den här kritiken i och för sig inte riktar sig speciellt mot Karin Andersson själv.
Herr talman! Jag tycker att det var befogat att man ägnade viss tid åt att diskutera och titta på utländska lagmodeller, eftersom detta var en lagstiftningav en typ som vi tidigare inte haft i vårt land och som bjöd problem som det faktiskt var rätt svårt att knäcka. Det tror jag att de som sysslat med de lagtekniska frågorna kan intyga, även om de inte har möjlighet att göra det här. Personligen har jag hela tiden hävdat — och jag har understrukit det även i dag — att det är de fackliga organisationernas arbete som ligger i botten. Men vad jag har svårt att förstå är att det förhållandet att det ligger en lag i botten skulle utgöra ett hinder för de fackliga organisationernas arbete. Det är på den punkten som jag har en annan uppfattning än Anna-Greta Leijon. Jag anser att man i betänkandet har gett det uttryck för uppskattning av de fackliga organisationernas arbete som jag själv anser att det är angeläget att ge uttryck för.

Herr talman! Marianne Stålberg började med att tala om en bok från 1930-talet. Låt mig så här mot slutet av debatten gå ännu längre tillbaka och börja att läsa upp ett citat ur riksdagsprotokollet från den 20 maj 1922. Talaren var en av de fem första riksdagskvinnorna, liberalen och yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren. Citatet kommer från den debatt som fördes i riksdagen, om kvinnor över huvud taget skulle få rätt att inneha statstjänst — debatten gällde alltså den s.k. behörighetslagen. Hon sade: ”Jag kan inte hjälpa, att jag tror, att vi här ha att göra med detsamma, som vi så ofantligt många gånger förut haft att göra med, nämligen en fördom. Fråga en präst, om han tycker, att en kvinna skall stå på predikstolen. ”Nej, visst inte, men domare kan hon bli.” Fråga en jurist, så få ni det svaret, att hon gärna kan stå på predikstolen, men domare får hon inte vara. Jag menar, att detta är en alldeles instinktiv känsla, en sorts begär att värja sitt eget yrke för den invasion som man fruktat från främmande håll, men jag tror också, att denna fördom inför verkligheten kommer att gå bort som dimmor, såsom andra fördomar ha gjort förut, när de ställts inför fakta. Och därför hoppas jag, att det inte skall dröja för länge, innan vi ställas inför sådana fakta, och verkligen få se, att det man fruktat varit spökbilder och ingenting, som har sin motsvarighet i själva verkligheten.” Behörighetslagen var ett av de första stegen på vägen mot jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Det var självklart för en liberal att delta i debatten den gången och ställa sig på kvinnornas sida, eftersom kvinnorna på den tiden inte ens i statens tjänst hade samma rätt som männen. I dag gäller det rätten och möjligheten för kvinnor — och i vissa fall män — att kunna få ta del ialla arbeten och dessutom skapa verkliga möjligheter för dem att göra det var och en efter sina förutsättningar. Jag har noga läst i riksdagsprotokollen från 1922 och 1923, då behörighetslagen äntligen antogs, och jag har förundrats över hur mycket av det som sades från den liberala sidan då som är aktuellt än i dag. Fördomarna om vad som är lämpligt för kvinnor resp. män var kanske något större 1922 än 1979, men fortfarande känner vi det litet grand som Kerstin Hesselgren, när hon yttrade: ”Det är inte lätt, i synnerhet om man är kvinna, att försöka att komma med några nya skäl för denna sak. Det blir att gå på med det gamla ständigt och jämt, ända tills man får människor att lyssna.” Från folkpartiets sida har vi talat för den typ av lagstiftning som riksdagen strax skall ta ställning till i snart tio år. Och de skäl som vi anförde första gången är fortfarande giltiga. Alla här har hört dem så många gånger att jag inte behöver upprepa dem. Vi är ju numera också alla här eniga om att det förekommer diskriminering på grund av kön och att det behövs en lag som förbjuder könsdiskriminering. Det är bra. Sedan kan man naturligtvis spegelfäkta här i kammaren om exakt hur en förbudsparagraf skall vara formulerad eller vem som skall ha bevisbördan för vad. Men jag tror inte att alla de människor — kvinnor — mest som faktiskt drabbas av könsdiskriminering och vill ha en ändring till stånd uppskattar den delen av debatten. De tänker nog mera rakt på sak, precis som alla deras systrar gjorde när behörighetslagen äntligen antogs 1923. Då låg det nämligen på alla riksdagsbänkar en skrivelse från 24 kvinnoföreningar av alla politiska färger med en uppfordran till riksdagen att äntligen anta behörighetslagen. Den slutade: ”Må det vara oss tillåtet att utsäga att kvinnor över hela landet hoppas och förväntar av årets riksdag ett klart besked att egenskapen att vara kvinna ej längre skall hindra en i övrigt kompetent person att söka och inneha statens ämbeten.” Precis samma formulering med vissa småändringar när det gäller arbetstypen kunde användas i dag. Det råder också stor enighet om att vi inte kan nå jämställdhet mellan kvinnor och män enbart med förbud mot könsdiskriminering. Om vi verkligen skall nå resultat inom överskådlig tid krävs aktiva åtgärder. De åtgärderna kan inte staten ensam stå för. Det krävs medverkan av alla som berörs. Vad samhället kan göra är att garantera att denna medverkan verkligen kommer till stånd, och det är denna garanti som ges i regeringens lagförslag. Lagförslagets påbud är i den delen mycket modererat och kräver inte någon plötslig, omstörtande verksamhet. Det är inget hot mot alla dem som redan i dag har ett arbete som de trivs med och vill stanna på, men det ger ett hopp för alla dem som skall söka olika arbeten att de också skall ha en rimlig chans på sådana yrkesbanor som hittills i praktiken aldrig har varit öppna för dem. Socialdemokraterna vill inte ha någon bestämmelse som absolut kräver aktiva åtgärder utan säger att vi i stället skall låta ansvaret helt ligga på arbetsmarknadens parter, eftersom de visat sig ”beredda att axla sitt ansvar”. Herr talman! Det är utmärkt att t.ex. LO och SAF numera är beredda att axla sitt ansvar, och när de gör det så har de ju heller inget att frukta av den här lagen. Men riksdagen har också ett ansvar. Riksdagens och regeringens ansvar rör alla människor i det här landet. Det är det som är skälet till att vi bör lagstifta. Det är det som är skälet till att vi inte bara kan hänvisa till arbetsmarknadens parter. Man kan beklaga att det är nödvändigt år 1979, men om man verkligen har en bestämd vilja att göra positiva förbättringar för människor, då måste man vara beredd att reformera också med lagstiftning. Det är därför folkpartiet har drivit på så hårt, så segt och så länge för den här lagen. Det är därför vi kommer att fortsätta att driva på med andra reformer även efter det att vi nått detta mål. Låt mig, herr talman, sluta som jag började med att citera Kerstin Hesselgren: ”Ja, herr talman, hur än utgången blir i dag, så är jag nog alldeles säker på, att det finnes många här i kammaren, som med mig känna, att den idé, som denna proposition företräder är en rättvis och riktig idé, som har framtiden på sin sida.”

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 39 behandlas propositionen 175 om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Förslaget är uppbyggt i två delar: för det första föreslås en lagstiftning mot könsdiskriminering, och för det andra åläggs arbetsgivarna att genom olika åtgärder underlätta jämställdhetsarbetet i arbetslivet. Enligt min mening kan det vara väl motiverat att genom ett diskrimineringsförbud ge ett allmänt lagstöd för jämställdhetsarbetet. Det är emellertid viktigt att man i det praktiska jämställdhetsarbetet bygger vidare på det arbete som inletts av parterna på arbetsmarknaden. Om man inte positivt gör detta, riskerar man att jämställdhetsarbetet som sådant kommer av sig — parterna på arbetsmarknaden har också ställt sig negativa till en lagstiftning. Detta har jag tagit upp i min motion 2530, vilken avslagits av utskottet. Den socialdemokratiska reservation som är fogad vid betänkandet sammanfaller emellertid med syftet i min motion, och jag kommer därför att vid en eventuell votering stödja denna reservation.

Herr talman! Jag vill fortsätta där Elis Andersson slutade och säga att skall det ske någonting på det här området som leder till varaktig jämställdhet, då måste detta åstadkommas direkt ute på arbetsplatserna. Det förutsätter avgörande förändringar i personalplanering, rekrytering, introduktion, utbildning, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Det är i vardagsarbetet ute i företagen, i och genom de fackliga organisationerna — i samarbete med eller genom påverkan på företagsledningar — som förändringar kan komma till stånd. Mot den bakgrunden är det självklart att ansvaret för jämställdhetsarbetet i arbetslivet helt och fullt bör ligga på arbetsmarknadens parter, och jag inbegriper här också åtgärder på arbetsplatser där man i dag inte har kollektivavtal. Som Elis Andersson sade har parterna också visat sig vara beredda att ta detta ansvar genom de jämställdhetsavtal som nu har träffats på arbetsmarknaden. Det har hittills varit främmande för svensk arbetsmarknad att när parterna i avtal, som de själva kommit överens om, varit beredda att reglera förhållanden i arbetslivet gå in med en lagstiftning mot parternas vilja. Det gör nu den folkpartistiska regeringen. Mot LO, TCO, och SAF går man in och lagstiftar i en fråga där jag tror att det med tanke på resultatet är viktigt att man har parterna med sig. Som Elis Andersson sade finns det stora risker att man nu kan misskreditera den här viktiga verksamheten. Man borde ha kunnat avvakta resultatet av jämställdhetsavtalen, innan man går in med en lagstiftning. Nu bygger man upp en statlig byråkrati med jämställdhetsombud och en statlig jämställdhetsnämnd som skall övervaka att lagen efterlevs och förmå arbetsgivarna Att följa lagens föreskrifter. Skall det bli någon effekt av detta — man talar ju om att det finns en miljon arbetstagare utan kollektivavtal, vilket jag tvivlar på, eftersom de nog på något sätt ändå kommer in i bilden — måste det dock bli fråga om en ganska omfattande byråkrati med många statliga jämställdhetsombud. Annars klarar man det inte. Här rör det sig främst om små företag. Det är förvånande att ett parti som brukar tala så mycket om att bekämpa den statliga byråkratin nu är beredd att bygga upp en omfattande sådan, vilket det enligt min mening måste bli om man skall få någon bredd på arbetet och någon kontroll över att lagen efterlevs. Införandet av jämställdhetsombud innebär alltså, enligt min mening, en ny form av övervakningsorgan på arbetsmarknaden, då ju ett statligt ombud skall kontrollera anställningsförhållanden, personalrekrytering och personalutbildning — sådant som hittills åvilat företag, arbetsgivare och fackliga organisationer. Karin Ahrland sade att även riksdagen har ett ansvar, och jag vill understryka att vi verkligen har ett sådant. Inte minst med hjälp av den statliga förordning som vi antog för några år sedan kan vi här i kammaren se till att åtgärder vidtas på det statliga området, och det är en viktig uppgift för oss här i riksdagen. Men fattar vi nu ett beslut om ett statligt jämställdhetsombud, tror jag att det är omöjligt för dessa jämställdhetsombud, även om det blir flera hundra, att objektivt sätta sig in i de skillnader som råder mellan små och stora företag, olika branscher och olika regioner — och göra det bättre än dem som är verksamma i företagen. Herr talman! Det är viktigt att göra reella framsteg för jämställdheten. Det är det vi socialdemokrater är mest intresserade av. Jag tror att vi med förtroende kan lägga ett ansvar för aktiva åtgärder på arbetslivets område på arbetsmarknadens parter. De har möjlighet att genom kollektivavtal, medbestämmandelagens § 32 och vid avtalsförhandlingar och löneförhandlingar verka för jämställdhet och att så många som möjligt, helst alla, bereds arbete. Inte minst kan vi här i kammaren verka för en sådan politik. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det har i de senaste inläggen sagts att arbetsmarknadens parter är emot den här lagen. Men låt mig då säga att TCO och SACO är för den och att de statliga och kommunala arbetsgivarna också ställer upp bakom den. Vidare är ju de aktiva åtgärderna med den utformning som lagen har fått dispositiva, vilket betyder att de aktiva åtgärderna skall drivas av de fackliga organisationerna. Risk för byråkrati, jag tror inte det. Varför skall det vara risk för byråkrati just när det gäller jämställdhet? Vid annan lagstiftning på arbetslivets område talar man inte om byråkrati. Dessutom innebär lagen ett skydd för den enskilda människan, och det är en viktig liberal princip.
Herr talman! Vi hade tidigare i debatten ett replikskifte beträffande var bevisbördan skulle ligga när det gäller 3 3. Jag uppskattar väldigt mycket att Karin Ahrland såg det mer som en skenfäktning om hur 3 § skulle vara utformad och var bevisbördan skulle ligga. Det är andra ting som är ofantligt mycket viktigare, sade Karin Ahrland, och det tyckte jag att hon uttryckte på ett utomordentligt sätt.

Så sade han inte för en vecka sedan.
Herr talman! Jag vill närmast ge en replik till Eva Winther. Till att börja med vill jag säga att TCO är emot lagstiftningen. Det är enbart SACO som har ställt sig positiv till den. Sedan tror inte Eva Winther att det är någon risk för byråkrati. Men frågan är: Varför skall man bygga upp en helt onödig byråkrati? Vi tror inte att myndighetsinsatser på det här området kan föra jämställdheten mer framåt än insatser ute i företagen. Där är nu arbetsgivare och fackliga organisationer beredda att, genom det jämstställdhetsavtal de har tecknat, göra ordentliga insatser på det här området. Jag tycker att man åtminstone hade kunnat avvakta resultatet av det innan man går in med någon lagstiftning.
Herr talman! När det gäller TCO:s inställning kan jag bara redovisa vad TCO:s ordförande har sagt till mig — att man numera inte är emot lagen som sådan. Låt mig också säga några avslutande ord om byråkratin. Jämställdhetsombudet skall i första hand ägna sig åt de arbetsplatser där vi inte har kollektivavtal.
Herr talman! Jag ber kammaren om ursäkt, men efter Alf Wennerfors inlägg måste jag faktiskt bemöta honom. Det kan vara riktigt att vi i utskottsbetänkandet behandlade det moderata förslaget med en oförtjänt välvilja. Men jag vill gärna citera det i utskottsbetänkandet som AIf Wennerfors avstod från att läsa upp, nämligen det som står omedelbart före hans citat: ”De av motionärerna ”- alltså moderaterna —” föreslagna reglerna att den som anser sig diskriminerad skall göra detta sannolikt lider av den svagheten, att vederbörande måste föra bevisning om motpartens avsikt. Detta kan vara förenat med stora svårigheter, där ofta tillfälligheter i form av belagda, muntligt framförda åsikter o. d. kan bli avgörande.” Det är just de svårigheterna som jag i tidigare inlägg har pekat på, och jag har framhållit att de förmodligen i praktiken kommer att innebära att den här lagstiftningen sätts ur spel genom att man inte kommer att kunna klara en sådan bevisning.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det i TCO:s remissyttrande redovisas en negativ inställning till en lagstiftning på detta område. Om sedan TCO:s ordförande mera personligt till Eva Winther sagt, att han är positiv till en sådan, är det något som vi inte fått kännedom om. När det sedan gäller spörsmålet om byråkrati är det klart, att det måste bli en ganska omfattande sådan, om man skall ha en effektiv kontroll över de många småföretag som skall övervakas av ett statligt jämställdhetsombud, i första hand de företag som står utanför kollektivavtal.
Herr talman! TCO:s remissyttrande gällde jämställdhetskommitténs förslag. Vi diskuterar i dag regeringens förslag till lag om jämställdhet i arbetslivet.
Herr talman! Det gagnar nu inte saken särskilt mycket att fäkta vidare med Pär Granstedt. Det som Pär Granstedt har varit med om att skriva i betänkandet står fast. Herr talman! Jag föreslår att vi nu går till beslut.